Herr talman! Med anledning av motion 767 frågade Hans Pettersson i Helsingborg mig om jag vet var någonstans i konsumenttjänstlagen det står som utskottet hänvisat till. Tyvärr kan jag inte exakt tala om var det står. Jag vet emellertid att lagförslaget f. n. är ute på remiss och att det kommer att läggas fram ett förslag. Men jag kan också garantera — med hänsyn till den noggrannhet som utskottets tjänstemän arbetar med — att det är säkert förankrat när det står i betänkandet att man kan finna detta i konsumenttjänstlagen. Vi får väl avvakta vad den lagen ger i detta avseende. Utskottet hänvisar alltså till att den aktualiserade frågan redan är föremål för uppmärksamhet i konsumenttjänstlagen.

Herr talman! Vid riksmötets början den 2 oktober väckte vi socialdemokrater en bred motion om den ekonomiska politiken. Vi stödde oss på riksdagsordningens bestämmelse om att särskild händelse som inträffat kan motivera en motion. Denna händelse var den kraftiga försämring av vårt lands ekonomiska läge som skett sedan riksdagen senast tog ställning till den ekonomiska politiken. Vår motion syftade till klara riktlinjer. För att detta syfte skulle nås var en snabb behandling av motionen nödvändig — det var ju åtgärder som omedelbart skulle sättas in. I vårt tycke var detta en mycket viktig motion, först och främst naturligtvis på grund av det sakligt sett mycket dåliga läget i vår ekonomi. Den var dessutom ett uttryck för det största oppositionspartiets vilja att i ett besvärligt läge vara med och ta ansvar för landets ekonomi. Vid nämnda tid uttalades från de borgerliga partierna många vackra ord om nödvändigheten av samförstånd och breda lösningar i ett bekymmersamt läge. Dessa borgerliga partier hade tillsammans gått klart tillbaka i valet och hade också knappast möjliga majoritet i riksdagen. Det borde mana till försiktighet och till en vilja att brygga över motsättningarna. Vad hände? I sju veckor underlät den borgerliga majoriteten att över huvud taget behandla det socialdemokratiska förslaget. Man har berättat för mig att när det till slut togs upp i finansutskottet ägnades åtta minuter åt behandlingen av denna mycket omfattande motion. När motionen nu diskuteras i kammaren kan man av talarlistan se att den inte väcker något större intresse för dialog från den borgerliga sidan. Det är några få borgerliga talare anmälda. Och det är naturligtvis ingen från regeringen anmäld. Regeringschefen lyser med sin frånvaro, men det kanske inte förvånar någon. Ekonomiministern, den närmast ansvarige, är också borta. En av hans hejdukar har låtit meddela att när det är fråga om att slakta socialdemokratiska motioner anser icke ekonomiministern att hans närvaro är nödvändig, att han skall bevärdiga debatten med sin närvaro. Det är bara Ingemar Mundebo som sitter här som något slags evig panelhöna vid riksdagsdebatterna. Det är i och för sig hedervärt, och det skall han ha beröm för. Nu vill jag inte påstå att den socialdemokratiska motionen innehåller fullständiga lösningar på alla våra problem. Jag vill inte ens påstå att vi på alla punkter har rätt i våra förslag. Det är ytterligt svårbedömda ting det är fråga om. Men jag vill påstå att våra förslag är värda en seriös behandling. Jag vill påstå att i en parlamentarisk demokrati kräver oppositionens förslag en viss respekt i behandlingen. Och jag vill påstå att den borgerliga regeringen genom sitt handlande visat att den inte menar ett dyft med det vackra talet om samförstånd, att dess syfte är att driva en lika försteln2d blockpolitik som under den förra trepartiregeringens tid. I och för sig, herr talman, behandlades skattefrågan på samma sätt. När de borgerliga partiledarna i den allmänpolitiska debatten talade som allra varmast om samförstånd förklarade jag att ”vi socialdemokrater, i ett läge där landet står inför stora problem, självfallet är intresserade av breda lösningar till gagn för de stora folkgrupper som vi representerar. Det väsentliga är då icke orden, det väsentliga är det sakliga innehållet i de lösningar som diskuteras. Ett samförstånd för rättvisa och solidaritet kan vi alltid vara med om, men icke ett samförstånd om ökade klyftor.” Jag förklarade också att behandlingen av skatteförslaget skulle bli prövostenen på regeringens samförståndsvilja. Jag förklarade att vi socialdemokrater inte kan räkna med att i denna kammare få våra förslag genomförda i alla delar. ”Vi får vara beredda att ge och ta. Men då får regeringen förklara sig beredd icke till detaljjusteringar utan till betydande och ganska genomgripande förändringar i sitt skatteförslag.” Det visade sig snart att de inte var beredda till några diskussioner med oss om skattepolitiken. Det visade sig att de inte var beredda att i något avseende gå oss till mötes, om man nu inte skall räkna med den lilla justeringen av skalorna. Nu hör jag att de borgerliga är beredda att utan egentlig diskussion driva igenom sina förslag. Dem skall vi behandla här i kammaren nästa vecka, så det skall jag inte gå in på. Jag vill med all skärpa, herr talman, understryka att jag på intet sätt bestrider den borgerliga majoritetens rätt att driva en blockpolitik av denna typ. Och ni har möjlighet därtill så länge ni kan få hit alla riksdagsmän till voteringar och vi är någorlunda hyggliga i kvittningarna. Då kan vi hålla på i hundratals voteringar med i princip en rösts majoritet. Däremot ter det sig som ett ganska kväljande hyckleri när ni i nästa andetag söker uttrycka en vilja att gå oppositionen till mötes och eftersträva ett brett samförstånd. Jag har svårt att tro att det skall vara klokt att handla på det sättet. Det vore lättare att förstå om regeringen hade en bastant majoritet och dessutom seglade på framgångens vingar. Men, herr talman, majoriteten är liten, och framgångarna har sannerligen uteblivit. Mina kamrater kommer att i diskussionen mera utförligt ta upp den ekonomiska situationen till behandling. Låt mig säga följande. Valrörelsen i höstas kom att handla mycket om ekonomi. Det var naturligt efter flera år med reallönesänkningar, rekordinflation och en rad allvarliga strukturkriser. Vi socialdemokrater gick ut till väljarna och talade om de många problem som vi hade framför oss. Vi kunde varken lova stora skattesänkningar eller ställa ut fagra löften om vårdnadsbidrag eller andra förmåner. De borgerliga partierna valde en annan linje. Gösta Bohman och Ola Ullsten talade om att alla kurvor som 1976 pekade nedåt nu i stället pekade Åtgärder för att stabilisera ekono uppåt. Thorbjörn Fälldin meddelade att trepartiregeringens framgångsrika ekonomiska politik måste fullföljas. I den borgerliga pressen överträffade man varandra i beskrivningen av hur den borgerliga politiken fört Sverige ut ur krisen. Moderaterna lovade sänkta skatter. En räntehöjning saknade aktualitet. Det var inte tal om att höja momsen. Våra påpekanden om underskotten i statsfinanserna och utlandsaffärerna sades bottna i vidskepelse eller bristande omsorg om sysselsättningen. I stort sett var alla problem lösta. En tidning i Sydsverige hade dagen före valet en anslående bild av de tre borgerliga partiledarna under en ek med texten: Vår politik har fört landet ut ur krisen. Nu torde de vackra gröna bladen på den där eken ha vissnat, för sedan kom valdagen. Det dröjde inte mer än ett par dagar efter valet förrän tonfallet blev ett annat. Industriförbundet framlade en utredning som i TV kallades för en chockrapport om ekonomin och som förutspådde hög inflation och ett rekordstort underskott i bytesbalansen. När röstsammanräkningen var klar och det visade sig att vi hade fått en fortsatt borgerlig majoritet, om än så liten, i denna kammare, då bytte de borgerliga partiledarna raskt skjorta. Då blev deras samfällda budskap att vi lever i en ekonomisk kris. Det var inte längre fråga om att lova förbättringar, utan då aviserade man i stället nedskärningar av olika slag. Nu måste medborgarna räkna med både dyrare mat och högre hyror, och Gösta Bohman vill också försämra sjukförsäkringen. I går rapporterades i TV att man räknat ut att en vanlig löntagarfamilj får en försämring på, om jag minns rätt, 3 000 kr. under 1980. Och då hade de förmodligen inte hört Thorbjörn Fälldin slingra sig om momsen, för om den höjs kan försämringen bli ännu större. Varför teg man då om allt detta i valrörelsen och undanhöll väljarna viktig information om vårt ekonomiska läge? Svaret är på sitt sätt mänskligt. Man ville inte gärna tillstå ett misslyckande i den ekonomiska politiken. Herr talman! Självfallet är vi beroende av den ekonomiska utvecklingen i världen. Den internationella handeln är betydelsefull för vårt land, och den internationella lågkonjunkturen drabbar oss hårt — det är en självklarhet, och det måste vi alltid ta hänsyn till. Och visst kommer de stora oljeprishöjningarna som ett förödande streck i räkningen för alla regeringar i alla industriländer. Men det svåra läge som vi har i vårt land är ju också ett resultat av den ekonomiska politik som de borgerliga själva förde i regeringsställning. Det går inte att skildra de stora reallönesänkningarna, rekordinflationen och det jättelika budgetunderskottet enbart såsom olyckor som drabbat oss utifrån. De är också ett resultat av den dåliga ekonomiska politik som de borgerliga partierna förde under sina tre år vid makten och som lett till industrivärldens största budgetunderskott, ett växande underskott i utrikeshandeln och något av ett ras i industriinvesteringarna. Visserligen har den borgerliga regeringens företrädare varit mästare i att skylla ifrån sig. Det har på något sätt varit deras bästa gren; de har skyllt på araberna, de har skyllt på konjunkturen, de har skyllt på socialdemokraterna, och de har talat om allting annat än om sig själva. Men det finns ändå gränser även för detta. Nu, herr talman, sitter vi där vi sitter. Vi har att möta 1980-talet med sämre förutsättningar än vi haft på många, många decennier i vår ekonomi. 1973 och 1974 kunde vi möta den första oljekrisen med överskott i vår utrikeshandel och mycket starka statsfinanser. Genom en ansvarsfull politik hade vi byggt upp en situation som ledde till att vi i motsats till praktiskt taget alla andra länder kunde rädda :sysselsättningen och levnadsstandarden för breda grupper. Men den borgerliga politiken har raserat statsfinanserna och försvagat industriinvesteringarna i ett läge då vi behöver kraftiga investeringar mer än egentligen någon gång under efterkrigstiden. Ni har raserat reserverna. Det finns inga reserver i statsfinanserna. Inte heller finns det några reserver i utrikeshandeln som fallet var 1973 och 1974. Det finns ingen uppbyggnad av industriinvesteringarna som vi kan leva på. Istället för att rädda landets ekonomi har ni, i ett läge som redan i och för sig var svårt, allvarligt skadat landets ekonomi. I stället för att ha byggt ett fast värn mot oljekrisen och mot ett växande hot mot vår sysselsättning har ni försämrat våra möjligheter att lösa 1980-talets problem. Ni bär ansvaret för detta. : Det är trist men nödvändigt att i dag behöva konstatera att den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten i ett besvärligt läge för landet återfallit i övermod och i ett stelbent blocktänkande. Ni har möjlighet till detta övermod och grundlagsenlig rätt till blockpolitiken. Men en dag kanske krukan spricker.

Herr talman! Får jag göra ett par kommentarer till Olof Palmes inlägg. Min erfarenhet hör visserligen inte till den längsta, men jag har ändå varit med i riksdagsarbetet sedan mitten av 1960-talet och har också läst ett och annat om vad som har hänt i svenskt politiskt liv dessförinnan. Jag har medverkat i många riksdagsdebatter och talat för många viktiga partimotioner inför en obesatt statsrådsbänk och inför en ganska tunt besatt kammare. Det finns skäl att erinra om detta, då vi nu har lyssnat på Olof Palme. Jag har varit med om flera höstriksdagar, då det inte har lagts fram någon ekonomisk proposition, och jag har varit med om skeden då vi har haft en besvärligare ekonomisk situation än just nu, t.ex. några år under 1970-talets början. Jag har t.o.m. varit med om januarimånader då det inte har lagts fram någon fyllig redovisning av svensk ekonomi och då några klara riktlinjer för den ekonomiska politiken inte har presenterats, trots att detta borde ha skett. Olof Palme erinrar sig kanske 1974 då riksdagen fick en ofullständig finansplan i januari, en finansplan som saknade försörjningsplan och nationalbudget. Vi menar att läget nu i väsentliga avseenden är detsamma som då. Det är svårt att, mot bakgrund av den internationella situationen bl.a. på oljemarknaden, ge en fyllig och hållbar redovisning av det ekonomiska läget, nu som då.

Den finansplanen kommer vi att redovisa om ungefärligen en månad. Olof Palme menade att vi skulle vara ovilliga från de tre regeringspartiernas sida att debattera viktiga ekonomiska frågor. Får jag påminna om att vi denna höst som vanligt har haft en omfattande allmänpolitisk debatt, som i hög grad handlade om ekonomisk politik. Vi har med utgångspunkt i propositioner, interpellationer och frågor haft debatter om ekonomisk politik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, skatter och kapitalmarknad. Vi kommer att under de närmaste 10-12 dagarna ha debatter om energiskatter och inkomstskatter. Olof Palme och andra har haft och kommer att få rikliga tillfällen att debattera med olika statsråd och med representanter för olika riksdagsutskott. Nu har denna partimotion, som förvisso innehåller många intressanta synpunkter, behandlats av fem riksdagsutskott. Den har granskats, och utskotten har avgett yttranden och betänkanden. De förslag som har lagts fram i motionen har f. ö. också tidigare granskats i olika riksdagsutskott och debatterats i denna kammare, inte en utan flera gånger. Jag tror att det är för åttonde gången som vi nu behandlar förslag om strukturoch utvecklingsfond. Så nog har det funnits rikliga tillfällen att penetrera argumenten för och emot! Och så i sak: Det är riktigt att förutsättningarna för den svenska ekonomins utveckling har kraftigt förändrats sedan riksdagen senast behandlade den ekonomiska politiken. Men det behöver inte, som finansutskottet också säger, föranleda någon genomgripande omprövning av den ekonomiska politikens huvudsakliga inriktning. De tidigare riktlinjerna kan alltfort gälla, med de ökade krav som utvecklingen i olika avseenden har ställt. De är också de bidragande motiven till en del av de förslag som under hösten har lagts fram här i riksdagen och som kammaren har behandlat eller kommer att behandla — t.ex. när det gäller energibeskattning och inkomstbeskattning. Ganska snart får vi, som sagt, tillfälle att granska en budgetproposition och en finansplan. De fyra områden som motionen handlar om — skatter, investeringar, arbete och bostäder — har vi alltså haft och kommer att få rikliga tillfällen att behandla. Vi har också kunnat analysera svensk ekonomis styrka och svagheter. Jag tycker att finansutskottet på ett bra sätt pekar på bådadera. Det är ingalunda så att regeringen, vare sig denna gång eller tidigare gånger, i propositioner eller finansutskottsmajoriteten i betänkanden redovisat bara den ena sidan, utan man har pekat på både styrka och svagheter i ekonomin. Olof Palme menar att vi har gett en så ensidig bild av ekonomin och av ansvaret för problemen — det är i stort sett araber och socialdemokrater som skulle vara orsak till problemen. Låt mig då — för etthundratjugofemte gången eller däromkring — säga att en del av de problem som vi har i svensk ekonomi skaffade vi oss redan under 1960-talet. En del av dem fick vi åren 1974-1976. En del av dem har vi fortsatt att skaffa oss åren 1976-1979, och en del av dem beror på den internationella utvecklingen. Partier — observera att jag använder pluralis — och organisationer har ett gemensamt ansvar för många av de problemen. Det må vara naturligt att en regering på flera punkter har ett förstahandsansvar, efter 1976 liksom före 1976. Det talas så mycket om samförstånd. Vi har haft skeden under 1970-talet då detta samförstånd har varit mer omfattande än vad det är i dag. Jag beklagar starkt att det inte finns utrymme för att på ett mera konstruktivt och öppet sätt resonera om de problem som vi har att hantera nu och under 1980-talet. Låt oss ändå inte idealisera i fråga om omfattningen av det samförstånd som fanns tidigare under 1970-talet. Jag var med på ett hörn redan då, och jag vet att det hade sina givna begränsningar. Likväl skulle jag gärna se att man över gränser kunde just på ett mera öppet och konstruktivt sätt resonera så som man har kunnat göra i tidigare skeden av svensk politik. Vi är beredda att göra det. Ett öppet och konstruktivt samarbete måste bygga på en vilja att lyssna, att resonera, att ta och ge sakskäl. I många debatter som jag medverkat i har jag försökt ha den inriktningen. Vi kommer, som jag sade, att få många tillfällen under den närmaste tiden att resonera om den ekonomiska politiken. Då kan de resonemangen bygga på ett mera genomarbetat underlag, i form av en fullständig finansplan, än vad som varit möjligt att redovisa i dag.

Herr talman! När herr Mundebo skulle förklara sig bekräftade han en gammal tes, att med förklaringar blir det bara värre. Vad herr Mundebo visade var ju just det att när ett parti, som ändå omfattar över 43 96 av väljarkåren, lägger fram ett förslag som bygger på en samlad bedömning av synen på den ekonomiska politiken, så får det av den ytterligt lilla borgerliga majoriteten icke någon seriös behandling. Vidare visade herr Mundebo att man icke har varit beredd att på någon punkt gå oss till mötes. Det är den stora skillnaden när man jämför med 1970-talets första år, då vi inbjöd er till överläggningar. På den tiden var herr Mundebo en mycket konstruktiv och skicklig medlem av den dåvarande oppositionen. Det var innan han hade snorkat upp sig i sin nuvarande position. Nu är han inte längre tillgänglig för resonemang. Erfarenheterna från de senaste åren visar att vi icke på någon punkt har mött gensvar från regeringens sida när det gäller våra förslag. Herr Mundebo kan i dag, när Gösta Bohman icke är närvarande, säga att om det finns svårigheter så är det inte bara socialdemokraternas eller den internationella utvecklingens fel. Han kan i alla fall ta ordet samförstånd i sin mun. Det är tveksamt om han skulle våga göra det om Gösta Bohman var närvarande. Däremot kan han absolut inte handla i den riktningen så länge som moderaterna i realiteten har makten i kanslihuset. De här få minuterna som jag har till mitt förfogande vill jag utnyttja till någonting annat. Det är fel att säga att det många gånger tidigare har varit besvärligare än det är i dag när det gäller vår ekonomi. Vi har haft bekymmer tidigare också, särskilt 1971 och 1972 då vi fick känna av påfrestningar i Åtgärder för att stabilisera ekono efterfrågehänseende, därför att det dröjde med en internationell konjunkturuppgång. Men det bemästrade vi på ett års sikt. Vi hade svårigheter också 1974 när oljekrisen slog hårt. Det löste vi på ett sådant sätt att detta ledde till att den svenske finansministern utnämndes till världsmästare i ekonomisk politik.

Vi har icke heller befunnit oss i ett läge då det skett en så dramatisk förändring i de internationella bedömningarna av ekonomin som den som nu skett från våren till hösten. Vi har aldrig befunnit oss i ett läge där nyhetsmedia kan tala om att löntagarna nästa år får räkna med en real standardsänkning på 3 000 kr. I vilken tillvaro lever budgetministern egentligen instängd på sitt rum när han säger: Ja, det har varit mycket besvärligare förr? När har vi haft ett underskott i utrikeshandeln på 16 miljarder kronor, ett budgetunderskott på över 50 miljarder kronor, en real standardsänkning på låt oss säga upp till 3 000 kr., ett sådant ras i industriinvesteringarna? Det har i alla fall icke hänt sedan 1932. Då säger budgetministern: Ja, det där får vi resonera om. Vid olika tillfällen kommer regeringen att lägga fram sina förslag. Att ni socialdemokrater har en samlad bedömning kan inte på något sätt föranleda oss att ingripa eller att delta i debatten eller att framlägga några förslag. Men nu har ju budgetministern ändå tagit sig hit, och då får jag väl lov att ställa några frågor till honom: Vad ämnar regeringen göra när det gäller industriinvesteringarna? Bit för bit undergrävs ju vår produktionskapacitet här. Den lilla ökning man nu får kan inte på något sätt kompensera raset under de senaste åren. Vad gör ni åt underskottet i betalningsbalansen? Hur länge och hur mycket kan ni låna på de internationella marknaderna? Vad gör ni åt underskottet i budgeten? Under Ingemar Mundebos tid som budgetminister har underskottet stigit från 3,6 miljarder kronor till, som vi nu förstår, en bra bit över 50 miljarder kronor. Det har blivit västvärldens uslaste statsfinanser — det finns inte någon motsvarighet i hela västvärlden. Men ändå säger Ingemar Mundebo: Det är inte så besvärligt nu som det varit förut. I vilkas sfärer befinner sig Ingemar Mundebo? Jag förstår att om man ser så sangviniskt på verkligheten, kan man vara övermodig mot oppositionen. Så hänger det ihop.
Herr talman! Det är rätt att det finns många besvärliga problem i den svenska ekonomin. Det är också rätt att det finns åtskilligt av styrka i den svenska ekonomin. Vi har, som jag sagt, redovisat båda dessa sidor. Vi kan se på ett 1979, som i flera avseenden är ett av 1970-talets bästa år i den svenska ekonomin. Vi kan också se på ett 1979 med på ett par områden växande och besvärliga problem. Jag har ingalunda sangviniskt förringat de problemen. Jag har tvärtom gång på gång pekat på vilka allvarliga problem som de politiska partierna här har att möta när det gäller underskotten i våra utrikes betalningar och underskotten i den offentliga ekonomin. Det avgörande är emellertid om det i dag finns anledning att på väsentliga punkter ändra inriktningen i den ekonomiska politiken. Det har vi inte underlag för att göra. På viktiga områden kan vi förändra de metoder och de medel som vi har att arbeta med. Det är därför som både regering och opposition har gått till riksdagen med förslag på några väsentliga områden. Det mest betydelsefulla — det gäller skatterna — har vi haft debatter om och kommer att få debatter om under de närmaste tio tolv dagarna. Här framläggs ett förslag som blir av betydelse när det gäller att reducera underskottet i bytesbalansen. Olof Palme vill inte medverka ens till den insatsen och har inte heller framlagt några alternativa förslag som är av betydelse för att reducera underskottet i vår bytesbalans. Han säger tvärtom nej till ett konkret förslag, som riksdagen har att behandla i nästa vecka. Det beklagar jag mycket. Industriinvesteringarna har efter flera år av nedgång — en nedgång som började under Olof Palmes senaste regeringsperiod — vänt uppåt. Uppgången är alltför liten, men det är dock en vändning. Vändningen beror bl.a. på att lönsamheten har kunnat återvända i stora delar av svenskt näringsliv och på att vi kunnat undvika att lägga en så hög beskattning på arbetskraften som bl.a. Olof Palme förordat att vi skulle göra. Statsbudgeten kommer vi alltså att möta om ungefärligen en månad, och då har vi det underlag vi behöver för att diskutera den. Den visar förvisso stora underskott, och jag kan försäkra att jag ingalunda ser sangviniskt på de underskotten. Men jag må säga att jag skulle vara glad om man kunde få konstruktiva förslag som bidrar till att reducera underskotten. Vad vi har mött i kammaren under de här åren är en lång rad av förslag som skulle ha ökat underskotten i vår statsbudget. Vi kan nämligen inte skattehöja oss till balansen. Om vi lade så höga skatter på vår arbetskraft att vi får än svårare att ute på världsmarknaden sälja våra svenska varor, skulle underskotten i statsbudgeten vara långt större än vad de i dag är.

Herr talman! I vissa stycken måste ju pastor Jansson bli grön av avund om han hörde på herr Mundebo. Här säger Ingemar Mundebo att en del är bra, en del är dåligt och sedan får vi se. Därtill lade Ingemar Mundebo några tankar om oppositionens uselhet och liksom fäktade mot dess mer eller mindre upptänkta förslag. Men i sak, bakom slöjorna, bekräftade ju Ingemar Mundebo allt vad jag har sagt. Visst —-industriinvesteringarna har sedan 1970-talets första hälft gått ned kraftigt. Underskottet i betalningsbalansen är utomordentligt stort — det största vi har haft. Statsbudgeten visar de i västvärlden uslaste statsfinanser som finns. Det här bekräftar ju Ingemar Mundebo. Och så går månad efter månad. Vi ville på riksmötets första dag säga: Låt oss ta ett samlat grepp! Låt Åtgärder för att stabilisera ekono oss resonera: Hur bemöter vi den här krissituationen? Och så går månaderna. Bostadsbyggandet rasar, valutareserven tappar 4 miljarder, priserna börjar skjuta fart så att vi kanske passerar 10-procentsstrecket i år, statsfinanserna föröds ytterligare, den internationella bedömningen har försämrats, underskottet i utrikeshandeln växer. Här går veckorna, här går månaderna. Och så säger herr Mundebo: Det var inte på rätt dag och på rätt sätt som er motion kom. Men om en månad har vi underlag, då kommer budgeten — denna väl bevarade hemlighet som man i tidningarna kan läsa om allt vad den innehåller! Då kan vi börja resonera. Min fråga är: Hur skall 55 miljarder — eller vad det kan vara — i underskott kunna förenas med samhällsekonomisk stabilitet, kamp mot inflation och balans i utrikeshandeln? Hur skall vi nå balans i utrikeshandeln? Kom ihåg, Ingemar Mundebo, det är ert ansvar. Vi bjöd möjligheten att resonera utifrån ett förslag, som kanske inte är det allra bästa förslaget men som är ett rejält försök från socialdemokraterna på skattepolitikens område och på hela den ekonomiska politikens område genom att säga: Så här tycker vi. Låt oss resonera: Hur skall vi försöka forma politiken? Ni gav det förslaget åtta minuter i finansutskottet, och i och för sig skulle ni väl ha velat underlåta att alls diskutera det i kammaren. Därmed är rallfördelningen given. Ni har ansvaret. Vi kommer att utkräva det ansvaret av er, för vi tycker att ni missköter Sveriges ekonomi. Och det är till skada för landet.
Herr talman! Jag kan förstå om också Olof Palme är grön av avund, då han möter resonemanget att det ena är bra och det andra är dåligt. Det sättet att resonera använder inte Olof Palme när det gäller sakfrågor. Däremot använder han det flitigt när det gäller att spalta upp ansvaret för samhällsutvecklingen. Då är skiljelinjerna helt klara. Det är ni som har ansvaret, säger Olof Palme till de tre regeringspartierna. Det är de tre regeringspartierna som har ansvaret för vad som har hänt i svensk politik efter 1976 — också för sådant där vi kan söka grunderna i 1970-talets början och i 1960-talets ekonomiska politik. Jag säger i stället: Det är vi, partier och organisationer, som bär ansvaret för många av de problem som vi har i svensk ekonomi i dag. Vi har också i riksdagen i många debatter denna höst resonerat om olika sätt att möta de problem som vi står inför. Jag vände mig inte mot Olof Palmes motion. Det är väl bra att riksdagen får också det underlaget för debatt. Och det är fel värdemätare att räkna ut hur många minuter som en motionsbehandling tar inför ett sittande utskott. Jag skulle förvisso kunna ge inte ett utan dussintals exempel från tio å tolv års riksdagsarbete på enminutsbehandlingar av partimotioner i utskott. Det där tycker jag att vi kan bortse ifrån. Eftersom jag inte har medverkat i utskottsarbetet överlåter jag med förtroende den debatten till utskottsledamöterna. Det är alltså inte mot motionen som jag vänder mig. Det är bra att riksdagen får det arbetsunderlaget. Vad jag vänder mig mot är att Olof Palme säger att regeringen inte vill ge något underlag för debatter och att regeringen inte vill medverka i debatter. Jag har pekat på att vi har haft ett stort antal debatter, och vi kommer att ha flera sådana i fortsättningen. Att regeringen denna höst, liksom den socialdemokratiska regeringen gjorde vid tidigare tillfällen under 1970-talet, har kommit till uppfattningen att vi inte nu skall lägga någon ekonomisk-politisk proposition beror på att det finns så många osäkerheter i det underlag som en sådan proposition bör ha. Olof Palme måste ändå kunna erinra sig tillfällen under 1970-talet, då hans egen regering inte har kommit till riksdagen med sådana propositioner, och även tillfällen under 1970-talet då man inte ens gjorde det i januari —den tidpunkt då man alltså bör göra det. Jag kan försäkra att vi kommer att möta riksdagen i januari med en fullständig finansplan.

Herr talman! Finansutskottets borgerliga majoritet anser att Sveriges riksdag denna höst inte skall befatta sig med landets ekonomiska läge, ännu mindre fatta några beslut som skulle kunna beröra den ekonomiska politiken. Motiveringen för denna ståndpunkt är att det nu inte är den lämpligaste tidpunkten — som man säger — att fastställa nya riktlinjer för den ekonomiska politiken. Den lämpligaste tidpunkten skulle i stället vara slutet av februari, då riksdagen skall behandla den budgetproposition som läggs fram i januari. Är då detta en i sak rimlig ståndpunkt? Har landet råd, har vi tid att vänta ytterligare nästan tre månader? Finns det inga ekonomisk-politiska beslut som behöver tas nu? Jag vill då tillägga att om inte finansutskottets borgerliga majoritet direkt saboterat behandlingen av vår motion, hade riksdagen kunnat ta ställning till den frågan för minst en månad sedan. Förra gången riksdagen behandlade den ekonomiska politikens inriktning var den 9 juni i år. Visserligen skedde då ingenting, togs inte ett enda nytt initiativ. Men låt oss ändå se vad som hänt sedan dess, i vilken utsträckning ekonomin följt de riktlinjer riksdagen då antog, hur den ekonomiska politik lyckats som då fastställdes. Den gången, i juni, trodde man att tillväxten i svensk ekonomi skulle bli över 5 96 — rekord för 1970-talet, skröt man med. Nu ser den ut att bli högst 4 96. Då talade man om den förbättrade handelsbalansen. Nu blir underskottet i bytesbalansen minst lika stort som 1977. Då ansåg man att inflationen skulle dämpas till 6 äå 7 26. Nu kommer den att överskrida 10 26. Då trodde man på en uppgång av industrins investeringar med 10 96. Nu får vi vara glada om de stiger med 4 96. Då satte man målet för bostadsbyggandet till 60 000 lägenheter. Nu spörjs det om det skall kunna bli mer än 55 000 lägenheter. Så här skulle jag kunna fortsätta ett bra tag till. Men detta räcker för att visa att det ekonomiska läge som riksdagen i juni satsade på existerar inte längre. I stabilisera ekono själva verket existerade det inte heller i juni — den borgerliga majoritetens skildring av vår ekonomi var en blandning av önsketänkande och valtaktik. Den förklaring till alla dessa misslyckanden, som de borgerliga partigrupperna och den borgerliga regeringen nu klamrar sig fast vid, är de höjda oljepriserna. Och visst har de stora oljeprishöjningarna försämrat både vårt ekonomiska läge och de internationella konjunkturutsikterna. Men i sin propaganda tilldelar de borgerliga partierna oljeprishöjningarna en orimligt stor roll som orsak till alla olyckor och som ursäkt för att man inte företar sig något för att förbättra läget. Av den totala prishöjningen i år på ca 10 96 svarar de ökade oljekostnaderna inte för mer än knappt 2 26. Att Sverige har en alldeles hemmatillverkad inflation framgår också av att prisstegringstakten nu är högre i Sverige än i flertalet andra länder, som ju drabbats av samma oljeprishöjningar. Av försämringen i vår handelsbalans på 8 miljarder kronor mellan 1978 och 1979 beror, enligt konjunkturinstitutets beräkningar, ca 5 miljarder på att exporten ökat för litet och importen för mycket, dvs. på helt andra faktorer än oljeprishöjningarna. Och misslyckandet när det gäller att få i gång industriinvesteringarna och krisstituationen för bostadsbyggandet har ingen som helst grund i den där oljenotan, som herrar Fälldin och Bohman talar så mycket om. Allt detta har således inträffat i den svenska ekonomin mellan juni och december. Men i den ekonomiska politiken har desto mindre skett. Det enda som uträttats är att riksbanken i etapper höjt räntan med 3 96 för att hjälpligt hålla tillbaka valutautflödet och för att kunna pressa fram de uppemot 4 miljarder kronor per månad som staten måste låna upp. F. ö. har man passivt låtit utvecklingen rulla vidare. Nu sitter Ingemar Mundebo här i sin bänk. Och om han har några krafter kvar efter debatten med Olof Palme skulle jag vilja ta upp en fråga speciellt med honom. I augusti månad ställde jag några frågor till Ingemar Mundebo om läget för den svenska valutan. Det gällde storleken av valutautflödet och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Herr Mundebo förnekade då — och vid åtskilliga tillfällen senare under valrörelsen — att det pågick något valutautflöde, och han förnekade att det skulle krävas några åtgärder för att motverka ett valutautflöde. Nu kan vi konstatera — vi har den 7 december —att valutautflödet ur Sverige under 1979 har varit nära 12 miljarder kronor, ungefär 1 miljard i månaden. Den förlusten av valuta har till 4 miljarder tagits ur valutareserven, och 8 miljarder har staten lånat upp i utlandet. Sedan Ingemar Mundebo så många gånger förnekat att det fanns några problem på det här området har räntan höjts med 2 26. Den 23 november höjdes räntan senaste gången. Det skedde med den uttryckliga motiveringen att det gällde att förhindra ett utflöde av valuta på grund av skillnaden i ränta mellan Sverige och utlandet. Nu finns det en rapport om valutautvecklingen mellan den 24 november och den 30 november, dvs. veckan efter den senaste räntehöjningen. Utflödet av valuta under denna vecka var 550 miljoner, dvs. en fyrdubbling av takten jämfört med året i övrigt. Jag skulle vilja fråga budgetministern: Vad hände? Fungerade inte räntehöjningen? Varför ökade takten i valutautflödet omedelbart efter det att räntan höjdes? Varför rann 550 miljoner ut ur landet på en enda vecka? Och jag vill fråga honom: Tyder detta på att det finns ett stort förtroende för den svenska kronan och för den svenska riksbankens förmåga att hantera situationen? Och tyder det på att läget är stabiliserat vad gäller räntenivån och nödvändigheten av att vidta ytterligare åtgärder? Inför framtiden växer också oron. Allt fler väntar sig en ny nedgång av de ekonomiska konjunkturerna både här hemma och i utlandet under 1980. Från de mest olika håll uttrycks det farhågor för att underskottet i våra utrikesaffärer kommer att öka ytterligare, att inflationstakten tilltar och att sysselsättningsproblemen åter växer under nästa år. Alla i bostadsproduktionen engagerade, snart t.o.m. bostadsministern, talar om en kris för bostadsbyggandet, i fråga om både kostnadsutvecklingen och igångsättningen. Samtidigt står arbetsmarknadens parter inför en löneförhandling som beskrivs som den svåraste vi har haft på många år. Visst finns det spår av denna oro också i finansutskottets majoritetsbetänkande. Men till någon som helst aktivitet tänker de borgerliga partierna inte låta sig förledas. Riksdagen skall med tålamod och förtröstan vänta tills man i slutet av februari kan behandla regeringens finansplan och budgetförslag. Det är alltså inte lämpligt att nu företa sig något. Skälen för den ståndpunkten är att oljepriserna kan stiga ännu mer nästa år och att OECD:s rapport om det internationella ekonomiska läget ännu inte föreligger. Till detta vill jag säga följande. I vår motion har vi föreslagit åtgärder på tre områden — stimulans för ökade industriinvesteringar, åtgärder för ett ökat bostadsbyggande och effektivare insatser mot ungdomsarbetslösheten. Ingen —- inte heller finansutskottets borgerliga ledamöter — hävdar väl annat än att det vore önskvärt att i samtliga dessa tre hänseenden uppnå en bättre utveckling 1980 än vi haft 1979. Men varför skall vi då vänta med åtgärder, och vad är det vi skall vänta på? Om man nu fruktar ytterligare höjningar av oljepriserna — och jag tror att det är en ganska berättigad fruktan — så kan jag inte begripa annat än att ytterligare oljeprishöjningar — och därmed en ytterligare försvagning av konjunkturen utöver den redan väntade — stärker motiven för snabba åtgärder på alla de här tre områdena. Försvagas konjunkturen krävs med säkerhet speciella stimulanser, om vi inte skall få ett nytt ras i industriinvesteringarna. Och försvagas arbetsmarknaden, drabbas ungdomen ännu hårdare än vad som redan skett. Och jag kan över huvud taget inte alls begripa vad OECD-sekretariatets rapport skall säga oss när det gäller behovet och möjligheterna att öka bostadsbyggandet — eller bara förhindra en ytterligare nedgång. Ingemar Mundebo talar om osäkerheter som gör att nu vågar man inte företa sig någonting. Vad är det för osäkerheter som råder när det gäller bostadsbyggandet? Vi vet att de planer man hade för 1979 inte har infriats och att riskerna är enorma att det nästa år går ännu sämre. Inte heller lär väl en rapport från OECD befria oss från skyldigheten att försöka ta hand om de nära 100 000 ungdomar som redan i dag behöver jobb på den öppna marknaden. Det behövs väl inga rapporter från Paris för att konstatera att det måste vi göra någonting åt! Väntar man på mirakel, ett under från Paris, eller vad är det egentligen frågan om? Dessutom vet vi ju alla att det tar tid innan ekonomisk-politiska åtgärder hinner genomföras och ännu längre tid innan de börjar verka. Att tro att beslut av riksdagen i slutet av februari skulle ha någon reell chans att göra någonting åt industriinvesteringarna eller bostadsbyggandet under 1980 är helt enkelt inte realistiskt. Det är någonting overkligt över hela den här situationen, herr talman. Alla i riksdagen vet, eller borde åtminstone veta, att svensk ekonomi befinner sig i en kris. Samtidigt inser vi att vissa saker är omöjliga att uppnå, i varje fall på kort sikt. Vi kan inte befria oss från verkningarna av höjda oljepriser eller av en internationell konjunkturnedgång. Inte heller kan vi hux flux eliminera våra stora underskott eller stoppa inflationen bara genom några enkla beslut. Men desto viktigare då att vi gör det som faktiskt är möjligt. Och dit hör att vi gör vad vi kan för att ta igen vad som gått förlorat i förstärkning av vår industriella kapacitet, att vi bygger bostäder som folk faktiskt behöver och efterfrågar, att vi ingriper mot en ungdomsarbetslöshet som annars hotar att permanentas och antagligen också förvärras. Det är möjligt att de förslag vi har lagt fram inte är de mest effektiva, de mest ändamålsenliga. Vi har varit beredda att diskutera och pröva också andra lösningar. Men det enda vi har mött under den här hösten är passivitet, förhalningstaktik och en monumental ovilja att ens diskutera den ekonomiska politiken med den socialdemokratiska oppositionen. Jag tycker att organisationen av dagens debatt i kammaren är en stilenlig avslutning på hela den här bedrövliga historien. Medan generalerna trycker i högkvarteret borta i Gamla stan, har man ställt en ensam Sven Dufva vid bron i Eric Enlunds skepnad. På detta kan det bara finnas en förklaring. Maktkampen rasar just nu i kanslihuset mellan en maktberusad höger och de krafter i de övriga regeringspartierna som fortfarande eventuellt orkar göra motstånd mot kraven på svångremspolitik och social nedrustning. Innan den striden är avgjord, får de borgerliga riksdagsgrupperna huka sig och tiga still. Detta är i och för sig fullt uthärdligt. Det är inte över bristen på borgerliga debattörer som vi beklagar oss, utan det är bristen på vilja att föra en konstruktiv politik, att i tid försöka lösa vårt lands ekonomiska svårigheter, som är det beklagansvärda. De som får sitta emellan, de som får betala priset för det borgerliga blockets sammanhållning, är nämligen de arbetslösa, de bostadslösa och de som för sitt jobb och sin trygghet är beroende av att ekonomin fungerar. Det är inför dem som ni får ta ansvaret för er tystnad och er passivitet. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Eftersom det flera gånger har påståtts att finansutskottet förhalat behandlingen av den socialdemokratiska motionen 1979/80:4, och eftersom Olof Palme i början av sitt första anförande nämnde denna märkliga tidrymd på sju veckor skall jag börja med att ge en fullständig redovisning av det tidsschema som gällt för finansutskottets behandling av den här motionen. Motionen väcktes, som redan har nämnts, den 2 oktober. Den 23 oktober beslöt finansutskottet att remittera motionen i tillämpliga delar till skatte-, närings-, arbetsmarknadsoch civilutskotten. Vi begärde då att yttrandena skulle lämnas snarast möjligt. Detta ägde rum vid det första sammanträdet med finansutskottet då jag fungerade som ordförande. Här kan man möjligen tala om några dagars försening, som hade samband med regeringsskiftet och de förändringar i utskottets sammansättning som följde därav. Men jag hoppas ändå på en så pass stor generositet från socialdemokraternas sida att denna andhämtning må vara de borgerliga partierna förlåten. Vi hade alltså begärt att resp. utskotts yttrande över motionen 4 skulle lämnas till finansutskottet så snart som möjligt. Skatteutskottets yttrande är daterat den 6 november, civilutskottets den 15 november, näringsoch arbetsmarknadsutskottens yttranden är daterade den 20 november. Samma dag påbörjades behandlingen i finansutskottet, och vårt betänkande slutjusterades en vecka senare, den 27 november. Samma dag, alltså tisdagen den 27 november, hölls här en interpellationsdebatt mellan Kjell-Olof Feldt och ekonomiminister Gösta Bohman. Vid det tillfället hörde jag Kjell-Olof Feldt stå i talarstolen och säga följande: ”Är det försvarligt av landets regering att låta alla ekonomiska beslut vänta i fyra månader till den 23 mars 1980, då budgetpropositionen skall behandlas här i riksdagen?” Vilket sakligt underlag hade Kjell-Olof Feldt för att ställa denna fråga? Av den redovisning jag skall ge i det följande kommer det att framgå att åtskilliga av de ekonomiska beslut som Kjell-Olof Feldt efterlyste redan har fattats eller kommer att fattas här i kammaren före juluppehållet. Men om Kjell-Olof Feldt tror att budgetpropositionen kommer att behandlas här i kammaren den 23 mars, måste jag faktiskt tala om för honom att han då blir ensam här i kammaren, för enligt alla almanackor som delades ut till kammarens ledamöter i går är den 23 mars en söndag. Den dagen kommer det dessutom här i landet att hållas en folkomröstning om kärnkraften. Jag har nämnt detta för att belysa hur vårdslös Kjell-Olof Feldt kan vara i sin iver att kritisera regeringen. Då tänker jag naturligtvis inte främst på detta med datumet — det kan ju vara någon form av kortslutning — utan på påståendet att inga ekonomiska beslut kommer att fattas här i kammaren under hösten. Jag vill något återgå till finansutskottets tidsschema. Jag nämnde att vi påbörjade behandlingen samma dag som man i näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet hade justerat sina yttranden. Vari består nu förseningen i denna behandling från finansutskottets sida? Vad finns det för grund för följande påstående, som finns i det särskilda yttrandet till betänkandet? Åtgärder för att stabilisera ekono ”Eftersom det visade sig att regeringen inte ville lägga fram någon proposition om den ekonomiska politiken, kunde en behandling i utskottet av motionen till slut framtvingas.” Här påstår ni socialdemokrater att motionen skulle ha blivit obehandlad, om det hade kommit en proposition om den ekonomiska politiken. Läser ni inte själva vad ni skriver i era särskilda yttranden och reservationer? Detta är ju tvärtemot vad majoritetssidan i utskottet hela tiden försäkrade, nämligen att motionen skulle behandlas tillsammans med propositionen, om en sådan skulle komma att läggas fram. Den 15 november fick vi besked från budgetdepartementet att det inte skulle komma en särskild proposition om den ekonomiska politiken. Näringsoch arbetsmarknadsutskottens yttranden fick vi alltså den 20 november. Det betyder att det förhållandet att propositionen uteblev inte innebar någon som helst försening av behandlingen här i kammaren av motion nr 4. Herr talman! Jag går nu över till att kommentera några av de frågor som har ställts och de påståenden som har gjorts i reservationerna och i den hittillsvarande debatten. Varför avstår vi från finanspolitiska beslut nu i december? Kjell-Olof Feldt, som själv har suttit i en regering, kan inte vara omedveten om att regeringar så här års förbereder sin finansplan med en fullständig bedömning av det ekonomiska läget och förslag till finanspolitiska åtgärder. Som har nämnts tidigare var osäkerheten vid årsskiftet 1973-1974 så stor att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i sin redovisning till riksdagen avstod från att lägga fram försörjningsbalans och nationalbudget för det kommande året. Osäkerheten är i år kanske inte lika stor som vid den tidigare oljekrisen, men att det, vilket utskottet har understrukit, just nu inte är den lämpligaste tidpunkten för att fastställa nya riktlinjer för den ekonomiska politiken sammanhänger just med den betydande osäkerhet som råder på några viktiga punkter, som jag vill nämna. De länder som ingår i kartellen av oljeproducenter, OPEC, kommer vid ett möte i Caracas om några dagar sannolikt att fatta beslut om nya oljepriser. Storleken på höjningarna kan få en genomgripande inverkan på de ekonomiska utsikterna för det kommande året. Den svåra inre oron i Iran eller andra plötsliga händelser i oljeproducerande länder kan ytterligare öka osäkerheten när det gäller oljeförsörjningen och därigenom påverka förutsättningarna för den ekonomiska politiken. Konjunkturinstitutets analys av ekonomin och prognos för det kommande året, som ju brukar ligga till grund för regeringens och riksdagens överväganden, är mot denna bakgrund nödvändigtvis behäftad med större osäkerhet än vad vi är vana vid. Regeringen har då, och utskottet instämmer i den uppfattningen, menat att det finns skäl att avvakta den bedömning av utvecklingen som OECD kommer att redovisa under december. Utvecklingen av konjunkturerna och den ekonomiska politiken i vår omvärld är f. n. osäker, och inom OECD sekretariatet har bedömningen av utvecklingen under 1980 reviderats nedåt. Jag går därmed, herr talman, över till frågan om huruvida majoriteten har förvägrat motionärerna en meningsfull prövning av motionen enligt den i riksdagsordningen förutsatta handläggningsordningen. I ett särskilt yttrande av Paul Jansson m.fl. påstås att så skulle vara fallet. Det har ansetts riktigt att motionen skulle tas upp till behandling. Det ger emellertid inte motionärerna någon rätt att vare sig få motionen bifallen eller kräva av riksdagsmajoriteten att förslag i olika delfrågor, som är under behandling i annan ordning i riksdagen eller regeringskansliet, skall lyftas ut ur dessa sammanhang och tas upp till avgörande i samband med just denna motion. Motionen väcktes med motiveringen att det fanns anledning till en ändring av den finanspolitiska bedömningen till följd av den ekonomiska utvecklingen. Motionen innehåller emellertid både yrkanden av direkt betydelse för den mera kortsiktiga finanspolitiken och — snarast i högre utsträckning — andra förslag av mer långsiktig karaktär, t.ex. den ständigt återkommande strukturfonden. När det gäller de mera omedelbara finanspolitiska åtgärderna kan vi först och främst konstatera att regeringen lagt fram ett förslag till skatteskalor som ger förutsättningar för nästa års avtalsrörelse och underlättar genomförandet av densamma. När det gäller motionens förslag till skatteomläggning för 1980 skall vi om några dagar diskutera detta motionsförslag ingående här i kammaren. Vad gäller finansieringen av skattereformen har kammaren redan beslutat om höjning av skatten på alkohol och tobak. Regeringen har lagt fram förslag om skattehöjningar på energi. Trots den allvarliga utvecklingen när det gäller oljepriser och försörjningstrygghet på oljeområdet har socialdemokraterna, som ju i andra sammanhang inte brukar vara omedvetna om oljeberoendets faror, avvisat dessa åtgärder. Det centrala kommer att vara att spara olja, att få en fortsatt positiv utveckling av Sveriges internationella konkurrenskraft för att vi skall kunna upprätthålla sysselsättningen i näringslivet och visa en återhållsamhet i privat och offentlig konsumtion i sådan utsträckning att konsumtionens utveckling överensstämmer med vad som krävs för en bättre samhällsekonomisk balans. Den socialdemokratiska motionen kännetecknas inte av någon större medvetenhet om vare sig vikten av att spara olja, vikten av att upprätthålla konkurrenskraften eller vikten av en väl avvägd utveckling av den privata och den offentliga konsumtionen. Detta är ytterligare skäl för att riksdagen inte bör ta ställning till motionens yrkanden separat utan göra det först i samband med behandlingen av regeringens förslag i finansplanen för nästa år. Ett av förslagen i motion 4 gäller strukturfonden. Näringsutskottet har i sitt yttrande ännu en gång upprepat de fundamentala invändningar man har mot detta förslag. Man måste också ha i minnet att strukturfonden är kopplad till införandet av en arbetsgivaravgift på någon procent. Finansutskottet har anslutit sig till näringsutskottets uppfattning och avstyrkt förslaget om strukturoch utvecklingsfond. Det förslaget har alltså behandlats. Förslaget om ytterligare medel till fjärde AP-fonden, som finns med både i Åtgärder för att stabilisera ekono motion 4 och i motion 24, avslog riksdagen i går då vi behandlade kapitalmarknadspropositionen. Även det förslaget är alltså behandlat. Av det jag nu har sagt torde framgå att ni socialdemokrater har fel när ni påstår att majoriteten i finansutskottet har förhalat behandlingen av motion 4, Det tidsschema jag redovisat ger besked om snabbaste möjliga behandling. Ni har också fel när ni påstår att vi nonchalerat förslagen och vägrar att behandla dem. Åtskilliga frågor har behandlats redan eller blir behandlade före jul. Marginalskattefrågan, finansieringen av skattereformen, frågan om ytterligare medel till fjärde AP-fonden, strukturoch utvecklingsfonden samt gårdagens beslut angående de mindre företagens återlånemöjligheter av ATP-avgifterna är exempel på frågor som har behandlats. Det finns alltså inte något som helst underlag för de socialdemokratiska påståendena att regering och riksdag skulle ha avstått eller kommer att avstå från att fatta ekonomiska beslut under hösten. Den kritik som Olof Palme och Kjell-Olof Feldt framfört tyder emellertid på att de inte nöjer sig med för riksdagsledamöter vanliga villkor och rättigheter, dvs. att motionsvägen framföra sina förslag här i kammaren. De kräver också att få diktera i vilken ordning och under vilka former deras förslag skall behandlas. Och på några punkter tycks det.o.m. kräva att deras förslag skall bifallas för att de skall erkänna att förslagen fått en seriös behandling. Sådana anspråk anser finansutskottets majoritet att det är nödvändigt och naturligt att tillbakavisa. Herr talman! Med det jag nu har anfört yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Eric Enlund ägnade mycken tid åt att försöka visa att ingen orätt har vederfarits oss motionärer och att tidsschemat varit sådant att behandlingen har varit den snabbaste möjliga. Jag vill erinra om att skälet till att den här motionen över huvud taget kan behandlas här i dag är att riksdagen beslöt att tillåta att den lades fram i särskild ordning. I det beslutet låg faktiskt ett besked om att här fanns det sådana särskilda omständigheter som också kunde motivera en särskild behandling av motionen. Motiveringen för motionen var att det var bråttom med vissa åtgärder. Det gällde inte att regeringen skulle lägga fram en ny budget eller skriva enorma finansplaner — sådana övningar får ni ägna er åt i godan ro under julen — utan det handlade om att beslut skulle fattas på vissa områden där vi vet att saker och ting måste göras. Fattar vi inte de besluten nu, så kommer det att vara för sent till våren. Efter allt det som Eric Enlund sade här kom till slut sanningen fram, när han sade att majoriteten ansåg att motionen skulle behandlas i anslutning till propositionen om den ekonomiska politiken. Ja, just det! Vi upptäckte nämligen att det var detta man ville göra, och därmed försköts behandlingen av motionen till en mycket sen tidpunkt. Sedan visade det sig att det inte kom någon proposition, och därför blev man tvungen att ta upp motionen i särskild ordning. Stämmer det inte, Eric Enlund, att vi socialdemokrater ville ha en snabb behandling, men att majoriteten tyckte att det kunde vänta? Stämmer det inte att jag protesterade mot det beslutet? Stämmer det inte ait motionen avstyrktes utan diskussion i finansutskottet? De socialdemokratiska förslagen har behandlats, säger Eric Enlund, och med det menar han att de samt och synnerligen har avstyrkts. Det är klart att vi utgår ifrån att majoriteten gör vad den finner vara riktigt. Detta stämmer emellertid väldigt dåligt med de förutsättningar för riksdagens arbete som angavs i regeringsdeklarationen, där man talar om att förankra sina förslag i breda uppgörelser och där regeringschefen har beskrivit hur omöjligt det är att regera mot ena halvan av svenska folket. Men, all right! Behandlingen av den här motionen och dagens debatt har i alla fall visat vad det handlar om: Våra förslag skall bli behandlade i riksdagen, de skall avslås och därmed skall vi vara nöjda. Det spelar kanske mindre roll för oss. Problemet är de människor som drabbas av att den ekonomiska politiken fortsätter att förfalla.

Herr talman! Av den redovisning jag gav framgick ganska klart att den omständigheten att det inte kom någon speciell proposition om den ekonomiska politiken inte innebar någon försening. Vi hade begärt yttranden från berörda utskott och angivit att vi ville ha dem så snart som möjligt. När vi fick dessa yttranden, hade vi redan fått besked om att en proposition inte skulle lämnas. Kjell-Olof Feldt och även Olof Palme återkommer gång på gång till den snabba behandlingen av förslagen. Men jag skall ge ett exempel på vilka orimliga anspråk ni har när det gäller att era förslag skall diskuteras, och jag gör det genom att citera några rader ur er reservation på s. 28 i betänkandet. Där står det ”att förslagets vedersakare konsekvent har undvikit att diskutera de grundläggande motiveringarna för att en strukturoch utvecklingsfond bör tillskapas”. Det är exakt samma formulering som den som fanns i en reservation till näringsutskottets betänkande. Det var i samband med att näringsutskottet behandlade den stora näringspolitiska propositionen i våras. Nog torde frågan om en strukturoch utvecklingsfond vara diskuterad. Jag skall ytterligare belysa detta genom att citera ur näringsutskottets majoritetsskrivning beträffande strukturoch utvecklingsfonderna. Det står bl.a. följande: ”I partimotionerna 1978 79:2427 lägger socialdemokraterna för sjätte och sjunde gången sedan januari 1977 fram förslag om inrättande av en strukturfond. Utskottets grundläggande invändningar mot förslaget, senast redovisade i yttrande till finansutskottet i november 1978 —-—--—- kvarstår. Förslagets huvudsakliga innebörd är, som utskottet då framhöll, att staten får ytterligare ett instrument för strukturpolitiska insatser. Emellertid har varken genom motionerna och deras föregångare eller av förslagets förespråkare inom utskottet i erforderlig mån klargjorts vilka riktlinjer som skulle gälla för fonden. Vad motionärerna begär är Åtgärder för att stabilisera ekono sålunda att regeringen skall få ett långtgående bemyndigande att för kapitalinsatser inom näringslivet inrätta en ny institution vid sidan av dem som redan finns och vid sidan av den omfattande verksamhet till stöd för särskilda branscher och företag som statsmakterna är engagerade i. Utskottet anser alltjämt att det saknas underlag för ett sådant beslut av riksdagen.” Sedan klagar Kjell-Olof Feldt över att behandlingen går snabbt. Har en fråga behandlats sju åtta gånger förut i riksdagen kan det inte vara konstigt om behandlingen går fort. Det räcker tydligen inte med att i riksdagen diskutera och avslå s-förslagen. För att tillfredsställa Olof Palmes och Kjell-Olof Feldts debattlust fordras det tydligen att regeringen för riksdagen lägger fram förslag som de själva har dikterat. Men är inte detta, Kjell-Olof Feldt, väl mycket begärt? Har ni inte på tre år hunnit vänja er vid att ni inte sitter i kanslihuset?

Herr talman! Vi har haft tre år på oss att vänja oss vid att vi inte sitter i kanslihuset, men vi har väldigt svårt att vänja oss vid de besynnerliga regeringar som vi återfår. Nu kan allt det här talet om procedurer, tidpunkter och remisser inte dölja den enkla sanningen att hade den borgerliga majoriteten velat hade den här motionen varit behandlad för länge sedan. Det skall inte behöva ta över två månader att få en sådan här fråga avgjord, om viljan verkligen finns. Nu har försynen utsett Eric Enlund till ordförande i finansutskottet och då kunde man vänta sig att han också hade någon uppfattning i sak om Sveriges ekonomi och vad som behöver göras åt denna. Jag måste fråga honom om han är nöjd. Anser finansutskottets ordförande att det är riktigt och rimligt att riksdagen inför våra ekonomiska perspektiv, utan att yttra en enda stavelse, bara avslår de socialdemokratiska förslagen? Är Eric Enlund nöjd med utvecklingen när det gäller bostadsbyggandet? I går uppvaktades bostadsministern — och det kommer andra talare att belysa närmare — av företrädare för samtliga stora företag, organisationer och hyresgästföreningar som är engagerade i bostadsbyggandet. De uppvaktade regeringen med en skrivelse. Av denna framgår det att krisen i bostadsbyggandet när det gäller kostnaderna och hyresnivån nu är så utbredd att man nästa år fruktar något av ett sammanbrott för bostadsbyggandet. Det har utgått en depesch från bostadsdepartementet, där det sägs att bostadsministern följer utvecklingen. Jag har en känsla av att det är utvecklingen som har dragit iväg från bostadsministern. Hon hinner inte alls med. Men har Eric Enlund ingen synpunkt på det problemet — den synpunkten t.ex. att här krävs det verkligen snara och resoluta åtgärder om inte bostadsbrist och hyreskostnader skall skapa en ny bostadssocial kris i Sverige? Är Eric Enlund nöjd med att industrin, trots sina goda vinster, trots den stora mängd pengar den förfogar över, tydligen inte vill investera? Borde det inte vara en fråga för riksdagen att försöka göra något åt det? Jag sade, att det är möjligt att våra förslag inte är de mest ändamålsenliga. Vi har varit beredda att diskutera dem. Men det enda man gör i näringsut skottet är att rapa upp vad man skrev för ett år sedan, med samma motiveringar. Man ägnar inte våra förslag något ytterligare intresse. Och i finansutskottet sade man inte ett ljud från den borgerliga majoritetens sida när man röstade nej. För ett par år sedan — när den nya borgerliga majoriteten tillträdde — präglades ett uttryck från finansutskottet: Här diskuterar vi inte, här voterar vi. Jag kan bara konstatera att Eric Enlund har fört den traditionen vidare.

Herr talman! Nej, jag är visst inte nöjd, Kjell-Olof Feldt. Det finns många saker som vi båda är bekymrade över, och det har också anförts tidigare. Men en hel del av de ekonomiska beslut som ni efterlyser i er motion har faktiskt fattats eller kommer att fattas här i kammaren. De som återstår är beroende av den finansplan som vi kommer att få på nyåret. Mitt sista inlägg i den här omgången kommer kanske att bli litet ovanligt, herr talman. Men jag ger det en något annorlunda form av det skälet att huvudkritiken i detta sammanhang, såsom jag har fattat Kjell-Olof Feldt, riktas mot det förhållandet att det inte har lagts fram någon finansplan i höst. Jag kan bemöta det genom att läsa innantill vad jag skrev ned ganska sent på kvällen den 30 januari 1974: Remissdebatten inleddes av statsminister Palme med ett femminutersanförande. Han bad om ursäkt för att han därmed frångick den ursprungliga talarlistan, men han hade starka skäl. Om han avstått från femminuterstalet hade han enligt egen utsago skapat stora svårigheter i debatten. Däri hade han rätt. Det är onekligen svårt att tänka sig en remissdebatt utan att oppositionen får veta någonting om regeringens avsikter i den viktigaste frågan, den ekonomiska politiken. Nu presenterades regeringens ekonomiska stimulanspaket muntligt. Det kostar statskassan 2,8 miljarder kronor och innehåller fem punkter. Statsministern ägnar i genomsnitt en minut åt varje punkt. Regeringen har emellertid sörjt för att åtminstone partiledare någon halvtimme före debattens början får veta vad de skall debattera. De har fått ett par stencilerade blad med de fem punkterna. Övriga riksdagsledamöter som vill ha skriftligt på vad regeringen tänker göra får vänta till påföljande dag. Då kan deitidningarna läsa vad regeringen har för avsikter. Det blir sämre och sämre. Hösten 1971 delades regeringsförslaget om den ekonomiska politiken ut till ledamöterna sedan debatten dragits i gång. Nu delas det inte ut alls. När detta skrivs lider första debattdagen mot sitt slut och flertalet riksdagsmän har inte en enda skriven rad i sina händer angående regeringens syn på dagens viktigaste debattämne. Längre kan regeringens nonchalans gentemot riksdagen knappast drivas. Herr talman! Det här skrevs i ett läge då det normalt skulle ha förelegat en fullständig finansplan, men jag har ändå inget minne av att det den kvällen förekom så mycket av indignation som har kommit till uttryck här i Olof Palmes och Kjell-Olof Feldts anföranden och i Kjell-Olof Feldts replikskifte med mig. Jag finner denna indignation ganska omotiverad, och jag tycker att det är märkligt om den spelas upp med ännu större styrka. Det finns tecken som tyder på det, bl.a. det sällsynt stora antalet tunga kanoner som socialdemokraterna har bogserat fram till dagens debatt om finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Jag har inga dagboksblad med mig att läsa upp, men jag skall börja med en liten nutidshistorisk erinran. När vänsterpartiet kommunisterna hade 19 ledamöter i riksdagen var jag medlem i finansutskottet. Nu har vi 20 ledamöter och vi har ingen medlem i finansutskottet, beroende på den egendomliga uppfattning om demokrati och proportionell representation som råder hos en del av riksdagens partier. Detta har emellertid den fördelen med sig att jag kan uttala mig mera fritt om det material som kommer från utskottet. Det är ju bekant för alla att det inte är ledamöterna som svarar för texten i utskottsbetänkandena utan kanslierna. Låt mig då säga att jag tycker att finansutskottets kansli har gjort en förnämlig sammanfattning i det här betänkandet av de olika rapporter som kommit under hösten om det ekonomiska läget och de ekonomiska utsikterna i Sverige. Jag har inte samma positiva omdöme om vad som sedan sägs i sak i betänkandet och i reservationen, men till det får jag återkomma. De socialdemokratiska motionärerna har klagat över att behandlingen av deras motion fördröjts. Jag förstår deras klagomål och finner dem berättigade. Något sådant hade naturligtvis inte kunnat förekomma med motioner från andra partier på den tiden då socialdemokraterna hade majoritet i finansutskottet. Det är beklagligt, herr talman, att vi först nu får en ekonomisk debatt i riksdagen. Det är betecknande att ekonomiminister Bohman flytt från denna debatt, därmed illustrerande det gamla ordspråket Bättre fly än illa fäkta. Det är nämligen en bedrövlig politik regeringen svarar för på det ekonomiska området. Jag vill därmed inte påstå att regeringen Fälldins politik är bra på andra områden, men på det ekonomiska fältet är det speciellt illa ställt. Vad som redan yppats om innehållet i den statsbudget som läggs fram i januari gör ju inte bilden ljusare för löntagare, barnfamiljer, pensionärer — kort sagt folkets överväldigande majoritet. Industriförbundets rapport om ekonomin talar klarspråk om hur arbetsköparna vill att 1980 skall gestalta sig för löntagarna. Man skriver: ”1980 kommer att bli ett år med sjunkande realinkomster för den förvärvsarbetande befolkningen”.

Det är det bekanta valet mellan pest och kolera, här på ett nytt område. Detta är alltså vad den kapitalistiska ekonomin har att erbjuda löntagarna under vad som betecknas såsom ett år av uppsving och högkonjunktur. Om vi hade en regering som vågar stå för sitt fögderi så borde den tvingas svara på frågan: Vilken av dessa strategier för den ekonomiska politiken är det som regeringen Fälldin-Bohman-Ullsten tänker söka genomföra? Är det sänkning av realinkomsterna genom skattehöjningar och inflation eller är det sänkning av realinkomsterna genom ökning av industrins profiter? Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen — det verkar ju vara de som står för den ekonomiska politiken i vårt land f. n. —- svarar nu i regeringens ställe. De säger: Hårdhänt motstånd mot varje förbättring av lönerna. Men deras politik kommer att ge oss både pest och kolera, både snabb inflation och stark vinststegring. Jag vill med en gång säga att de åtgärder som föreslås i den socialdemokratiska motionen förefaller helt otillräckliga för att kunna svara mot de krav på förändringar som är nödvändiga i den ekonomiska politiken. Det betyder inte att alla detaljförslag skulle vara felaktiga. Tvärtom måste de i många fall bedömas positivt. Men sammantaget såsom program för en ny ekonomisk politik är de otillräckliga.

Den socialdemokratiska motionen griper emellertid lika litet som finansutskottets betänkande tillräckligt djupt för att finna roten till det onda. Vilken är då huvudorsaken till de nuvarande problemen? Jag tycker det ger alltför lättköpta poänger att hävda, som de borgerliga partierna gjorde under flera år, att huvudorsaken var den dåliga ekonomiska politiken under den socialdemokratiska regeringstiden eller, som socialdemokraterna nu hävdar, att huvudorsaken är den dåliga ekonomiska politik som förs av Gösta Bohman och Ingemar Mundebo. Det är naturligtvis sant att vi länge haft dåliga regeringar och att den nuvarande regeringen är speciellt dålig, men detta ger ändå inte förklaringen till Sveriges ekonomiska problem. Detta problem beror enligt vår mening i grunden på den skärpning som ägt rum av alla motsättningar inom det kapitalistiska produktionssystemet.

Nästa kris väntar därför också runt dörren, och varken borgerlig eller socialdemokratisk politik kan förhindra detta. De kapitalistiska kriserna har helt enkelt ändrat karaktär i en rad stycken beroende på monopolens allt starkare makt, överackumulationen av kapital, den permanenta inflationen och andra dekadensfenomen inom kapitalismen. Det finns ett klassiskt citat från Karl Marx, där han skildrar hur kapitalismen genom sina egna mekanismer lyckas resa sig ur den ekonomiska krisen eller med andra ord hur krisen utgör ett naturligt led i kapitalismens utveckling. Citatet slutar så här: ”Och så skulle kretsgången börja på nytt. En del av det kapital, som avskrivits därför att det upphört att fungera, skulle återvinna sitt Åtgärder för att stabilisera ekono gamla värde. I övrigt skulle man genomlöpa samma onda cirkel, men med utvidgade produktionsbetingelser, utvidgad marknad och höjd produktivkraft.” Mycket kapital har minskat i värde under de senaste krisåren — det gäller varven, delar av järnoch stålindustrin, delar av textilindustrin osv. Men stora delar av den tidigare produktionsapparaten ligger fortfarande öde. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för dessa att återvinna sitt gamla värde. Produktionsbetingelserna har egentligen inte utvidgats, marknaderna inte utvidgats och produktivkraften inte stegrats. I varje fall är utvecklingen synnerligen ojämn. Det har inte skett någon allmän uppgång. Knappast någon väntar sig heller att så skall ske innan nästa ekonomiska kris kommer. Föratt kunna lösa de stora problem, som finns i dag och som kommer att bli ännu svårare i morgon och som kommer att prägla hela 1980-talet, krävs det enligt vår mening kraftfulla insatser av en målmedveten och handlingskraftig folkmajoritet för ett antikapitalistiskt krisprogram, som börjar föra det svenska samhället ut ur den kapitalistiska oordningen och in i en medveten socialistisk planering. Det är enda vägen att gå om man vill lösa krisens problem. Kampen mot den kapitalistiska krisen kan inte föras till seger om den begränsas till aktuella dagskrav. De utgör endast första ledet av den politik som är nödvändig. Det gäller alltså att skapa en massrörelse, vilken som första uppgift ställer att slå tillbaka storkapitalets och den borgerliga regeringens angrepp på jobben och levnadsstandarden och som därefter utvecklas vidare till en rörelse för en ny ekonomisk ordning som varaktigt kan säkra full sysselsättning för alla och en god livsmiljö. Kraven måste gälla en ny kvalitet för det sociala livet och inte enbart kvantitativa förbättringar. Följande uppgifter står i förgrunden: Aktioner för en offensiv avtalsrörelse som minst skall syfta till att återvinna reallöneförlusterna under 1977, 1978 och 1979, ge full kompensation för väntade prisstegringar under 1980 och för ökad arbetsintensitet. Kamp mot inflationen: Effektivt prisstopp. Hyresstopp och en bostadspolitik som möjliggör hyressänkningar. Stopp för mark-, fastighetsoch valutaspekulationer. Angrepp på monopolistisk prissättning. Ökat bostadsbyggande för att avvärja den katastrof som i dag hotar på bostadsmarknaden. En demokratisk skattepolitik: Progressiv statlig-kommunal enhetsskatt. Slopande av mervärdeskatten på mat. Skärpt beskattning av kapital och spekulationsvinster. Upprensning i avdragsdjungeln. Stopp för skatteflykt. Kamp mot ekonomisk brottslighet. Kamp mot utslagning: Mänskligt arbetstempo och övergång till tidlön. Sanering för bättre bostäder, boendemiljö och levande statskärnor. Kraftigt ökade insatser för att stödja utslagnas återkomst till normalt arbetsliv. Bekämpning av drogideologin och av social passivitet. Kamp för allas rätt till arbete: Facklig vetorätt mot avskedanden och nedläggningar. Stopp för industriutflyttning och kapitalflykt till utlandet. Styrning av investeringarna för att åstadkomma ökad förädling inom landet. Utbyggnad av statliga företag. Vad Sverige behöver i dag är framför allt en industrialiseringspolitik som ger nya jobb i stället för den politik med avindustrialisering som bedrivits under de senaste åren. Kamp för regional rättvisa — stopp för utarmningen av glesbygden. Sju timmars arbetsdag nu med full lönekompensation. Utbyggd kollektivtrafik. Offensiv miljövård. Ökad satsning på sjukvård och annan samhällsservice. Bra och gratis barnstugeplats åt alla barn. Försvar och vidgning av de demokratiska frioch rättigheterna: Försvar av yttrandefriheten mot reaktionär likriktning. Mot byråkrati och godtycke inom polisoch rättsväsende. Demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. Bort med strejkförbud och alla repressalier mot lönarbetarna och fackföreningarna. Kamp mot utlänningsförakt och mot manssamhällets kvinnomyter. Kamp mot monopolens styrning av konsumtionen: Begränsning av kommersiell reklam, utbyggd samhällelig konsumentupplysning. Kamp mot kvalitetsförsämringar, märkesspekulationer och manipulation av konsumenterna. Herr talman! Detta är ett helt ekonomiskt-politiskt program, men det är nödvändigt om man verkligen skall ta itu med de stora problem som i dag existerar och som kommer att vara ännu större i morgon. Dessa kampuppgifter och krav utgör en ny kurs i politiken i vårt land. Den kan endast framtvingas med en bred folklig mobilisering. Den fordrar gemensamma ansträngningar av arbetarorganisationer och folkrörelser, av lönarbetarna och övriga arbetande folkgrupper, av arbetslösa och utslagna, av pensionärer och hemarbetande, av alla som drabbas av kapitalismens kris och den borgerliga politiken. Att medverka till en massrörelse som öppnar vägen för en ny kurs i politiken ser vänsterpartiet kommunisterna som sin avgörande uppgift. Därför verkar vi på arbetsplatser och i bostadskvarter, men också här i riksdagen. Våra programmatiska krav vad gäller den ekonomiska politiken kommer att ånyo presenteras här under den allmänna motionstiden i januari.

Herr talman! Låt mig börja med att hälsa Eric Enlund välkommen till våra ekonomiska debatter här i kammaren i hans viktiga funktion som ordförande i det så betydelsefulla finansutskottet. Jag hade kanske, om jag skall vara ärlig, väntat mig litet mera av vännen Eric Enlund.

Jag hoppas därför att det blir bättre när Eric Enlund så småningom blir varm i kläderna. Herr talman! Vi har under det senaste halvåret och under de senaste debatterna både här i kammaren och utanför kammaren upplevt argumentation från regeringen av de mest motstridande slag. Man har talat om de lysande framsteg som den förda politiken har givit nation och folk — budgetministern var inne på det när han nyss konstaterade att ett av de bästa åren i svensk ekonomi har varit just år 1979. Det är en sanning med utomordentlig modifikation. Under 1979 har vi levt på andra nationers sparade pengar. Staten har varit tvingad att låna, jag uppskattar det till nära 10 miljarder, utomlands för att försvara vår valutakassa. Det har vi ändå inte lyckats med utan tvingas konstatera en ganska väsentlig avtappning av den. Det håller inte att presentera utvecklingen i dessa ljusa toner, och det rimmar inte heller med att man samtidigt brer ut sig i dystra prognoser om vad som väntar oss alla i en hård och bekymmersam framtid. Framför allt är adressen de svenska löntagarna inför de förhandlingar som nu stundar. Gösta Bohman, som litet vulgärt uttryckt leder skrytvalsen, brukar hänvisa till de ekonomiska prognoser som kommer från olika håll och som visar en uppgång under 1979 och förhoppningsvis även under 1980. Så långt är väl prognosen riktig som att 1979 blir ett bättre år än 1977 och 1978 var. Men en uppgång från ett uselt bottenläge är i och för sig inte så remarkabelt. Vi stod dock och stampade på samma fläck efter nedgången under 1977 fram till 1979, och det innebär två definitivt förlorade år för det svenska folkhushållet. Hur läget blir 1980 är svårt att säga med hänsyn till dagens osäkra bedömningsgrund. Vi kan välja mellan olika försiktiga förslag och prognoser om graden av den eventuella tillväxttakt som vi förhoppningsvis kan räkna med, men det blir sannerligen inga rekordsiffror. Det började 1979 med många tröstens ord från regeringsbänken om den halverade inflationen och om uppåtgående kurvor i ekonomin. Efter påfrestningarna 1978 och 1979 skulle de glada dagarna vara här igen. I dag är ju tongångarna betydligt mer modererade. Den inflation som skulle stanna vid Så 6 96 tycks bliden dubbla under innevarande år, och det finns inte några grundade motiv för att anta att den skall bli lägre 1980. Bytesbalansens negativa resultat håller i sig. Gissningarna ligger, som vi alla vet — det har anförts tidigare här i dag — på ett minus om 12 å 13 miljarder innevarande år. Tyvärr kan underskottet öka till 15 å 16 miljarder 1980. Den av de borgerliga partiernas företrädare under valrörelsen flitigt omvittnade framgången för svensk industri, föranledd av — som det då brukade heta — återbetalning av arbetsgivaravgifter och övriga stimulanser, har inte blivit vad man hoppades. Industrins investeringsuppgång uppskattas till mellan 4 och 5 96 under innevarande år. Det skall ses mot bakgrund av nedgången med 35 96 under de tidigare åren. Investeringstakten ligger långt ifrån den aktivitet och framstegsanda inom svenskt näringsliv och industri som man med givmild hand utlovade i de båda senaste valrörelserna från alla de borgerliga propagandisternas sida. I detta dystra utgångsläge tröstar sig ekonomiministern varje gång frågan förs på tal med följande budskap: Svångremspolitiken under 1977 gav avsett resultat, så till vida att vi nedbringade underskottet i bytesbalansen från 12,5 miljarder till i runt tal 4 miljarder. Den satsen har trumpetats ut utan urskillnad och utan närmare studium av vad som egentligen har skett. Den har framförts av såväl herr Bohman som herrar Fälldin, Ullsten och Mundebo. Jag är medveten om att jag kanske stör sinnesfriden, om jag talar om vad som i själva verket ägde rum. Det låg så till att vi 1978 exporterade från en lagerhållning av alldeles ovanligt stor volym, en varukvantitet som vi hade producerat under åren 1975 och 1976 och lagrat i stor utsträckning med statsstöd. Denna lagerförsäljning gav oss ett tillskott om 6,5 miljarder i 1978 års handelsoch bytesbalans. Den är således inget uttryck för en ökad aktivitet inom det svenska näringslivet eller en ökad produktion utan helt enkelt ett besked om att vi fick in dessa 6,5 miljarder och bokförde dem under 1978, trots att vi hade producerat motsvarande varuvärde under åren 1975 och 1976. Det envisa och nedslående beviset för stagnationen i vår ekonomi har vi genom att konstatera de reella bytesbalansförlusterna under åren fram till 1977-1979. De siffror jag nu anför är reviderade med hänsyn till vad jag nyss nämnde om lagerutförsäljningarna. Då visar underskottet för 1977 12,5 miljarder och för 1978 10 miljarder. För 1979 är vi tyvärr tillbaka i ett underskott på 10-12 miljarder. Vi riskerar en ännu större negativ balansredovisning för 1980.

Jag kan inte uraktlåta att ägna mig ett ögonblick åt frågan om marknadsandelarna. I Industriförbundets årsrapport, som avlämnades på försommaren iår, finns en intressant bilaga som analyserar vad jag här talar om. Man ser på marknadsandelarna som värdeandelar, och det är ju det enda som har avgörande betydelse när man talar om bytesbalansens utveckling. Då är utvecklingen som sagt ett sorgligt kapitel. Sätter man indexsiffran år 1975 till 101, så sjunker den visserligen 1976 till 96. Socialdemokratin hade ansvaret för tre fjärdedelar av det året. Men det stora fallet kommer 1977, då indexsiffran blir 88, för att 1978 sjunka ytterligare till 82. Här har man den snabba nedgång som sedan avsätter sig i de negativa talen i handelsoch bytesbalans. Riktar man då blicken mot framtiden och frågar sig hur en ändring skall kunna komma till stånd, så är det naturligtvis också en fråga om den industriella slagkraften och våra förutsättningar på världsmarknaden. I redovisningen från Industriförbundet tar man med den totala exporten, således även råvaruexporten — inte enbart de bearbetade varorna, som redovisas av Konjunkturinstitutet. Man tar med världshandeln och inte enbart den del som är relaterad till OECD-staterna. Jag tycker att den redovisningen på något sätt är riktigare. Detta ställer stora krav på den ekonomiska politiken för framtiden. Den industripolitik som måste föras innebär kraftiga satsningar på de avsnitt av näringslivet där förutsättningarna för expansion föreligger. I den politiken innefattas större satsningar på forskning och utveckling — man talade mycket om det under gårdagen — än vad som hittills har praktiserats. I den politiken ligger att ta initiativ på nya områden, där svensk teknik inte har utnyttjat alla exportmöjligheter. Socialdemokratin har motionsledes redovisat en del sådana områden som kan komma i fråga — medicinsk teknik, undervisningsmedel, kollektiva transporter, för att ta några exempel. Det bör föreligga möjligheter att i samarbete mellan stat och näringsliv initiera och vidareutveckla dessa och liknande produktionsområden. Hela tiden är det fråga om att balansera aktiviteten i samhället så att folk i största möjliga utsträckning har arbete — och har det på den vanliga arbetsmarknaden. Vi måste utnyttja den positiva effekt som ligger i att det hos människor finns köpkraft och efterfrågan, som grundlägger aktivitet och framsteg på alla områden inom landet vid sidan om den mera exklusiva exportindustrin. Trots allt är det en bastant majoritet av de svenska löntagarna som tar sin inkomst i hemmamarknadsindustrin, genom handel, transport och servicenäringar. Naturligtvis kommer här byggnadsindustrin och bostadsbyggandet i förgrunden. I det senare avseendet har vi ju möjligheter att expandera verksamheten utan att det egentligen kostar en enda krona på importsidan, då vi i allt väsentligt är självförsörjande när det gäller material och varuproduktion som har med bostadsbyggandet att göra. Vad som varit det stora misstaget under de gångna åren är den onyanserade och panikartade svångremspolitiken 1977 och 1978, som föranledde att samhällsutvecklingen och den industriella aktiviteten helt stagnerade. Följdverkningarna av denna stagnation har sedan spritt sig som ringarna på vattnet. Slutresultatet har blivit det ovedersägliga faktum att vi som praktiskt taget enda nation i OECD-kretsen under 1977 gick tillbaka och inte ens i dag har återvunnit den industriella aktivitet och produktionsförmåga som vi hade åren 1975 och 1976. Det gäller att initiera en politik som hos de breda folklagren uppfattas som rättvis och riktig. Därvid kommer skattepolitiken in på ett alldeles särskilt sätt. Vi skall debattera den frågan om ett par veckor, och jag avstår från att ge mig in på en detaljdiskussion i dag. Jag vill bara understryka den avgörande betydelse som skattepolitiken för 1980 har när det gäller att bedöma möjligheterna till en fredlig uppgörelse på avtalsfronten. I det förslag som regeringen har framlagt och som vi snart får tillfälle att diskutera ligger inbakat ett så starkt inslag av fördelningspolitisk orättvisa att det tvärtemot vad som görs gällande blir — för den händelse regeringen får riksdagens accept för sina tankegångar — en besvärande komplikation i den kommande lönerörelsen. Nu finns det andra områden än bara löntagarnas inkomster som skall uppmärksammas när man bedömer möjligheten till en stabil utveckling av samhällsekonomin och vill undvika den fördärvliga inflationen. Tveklöst är det på det sättet att åtskilliga av våra stora industrier redovisar en mycket gynnsam vinstutveckling under 1979 och väl har förhoppningar om att den skall fortsätta också under 1980. Jag missunnar dem inte det, under förutsättning att de använder sina pengar och sina vinster till investeringar och industriell utbyggnad, som i sin tur skapar möjligheter till såväl sysselsättning som bättre exportinkomster. ; Tyvärr har vi f. n. en situation för företagen som lockar dem till att bli placerare i stället för investerare.

Jag är medveten om att åtskilliga av våra storindustrier i dag använder sin stora överlikviditet till att etablera en utlåningsverksamhet vid sidan om det reguljära banksystemet till ytterst fördelaktiga räntevillkor. Det kan röra sig om en avkastning på pengarna på både 13, 14 och 15 96 och kanske t.o.m. däröver. Jag ställer den enkla frågan: Vad är det då som lockar till investeringsansträngningar, när man i egenskap av placerare kan sitta stilla, rulla tummarna och hämta hem den utomordentliga avkastning på kapitalet som jag här beskrivit? Detta är naturligtvis en investeringsfientlig politik som drivs i det tysta. Vi hade en situation som i viss mån påminner om dagens när vi 1974 hade den exceptionella högkonjunkturen för de svenska företagen. Vi gick då från regeringens sida ut och tog i två steg hand om övervinsterna, i första omgången 20 26 och i andra omgången 15 96 av dem. Det innebar en avsättning på mellan 3,5 och 4 miljarder. Pengarna stod räntelösa men fick tas ut och användas för investeringar dels för att förbättra miljön på arbetsplatserna, dels för beställningsarbeten avseende förbättringar av maskinutrustningen och produktionsapparaten i övrigt. Vi gjorde också det intressanta experimentet att vi förde in löntagarna och de anställda som beslutande part i avseende på dispositionen av dessa övervinster. Vi vann vårt syftemål och fick en större grad av stabilisering i ekonomin och ett resultat som vi alla har nytta av genom den investeringsaktivitet som här aktualiserades. Vi kan inte inregistrera detta i dagens läge, där industrin helt enkelt blir, som jag nyss omnämnde, placerare eller någonting av bankfilialer, alldeles oavsett för vilket ändamål pengarna disponeras. Man bör rimligtvis kunna upprepa åtgärden från 1974. Socialdemokratin har i motion lagt förslag härom. Naturligtvis finns det ett alternativ, och det är att det förbättrade vinstläget tar sig uttryck i en serie av utdelningshöjningar till aktieägarna. Jag tror att en sådan utveckling från många utgångspunkter vore djupt olycklig. Om inte alla tecken slår fel blir Svenska arbetsgivareföreningen svårflörtad när man kommer in i den stora och avgörande löneförhandlingen. Jag är också övertygad om att debatten kommer att garneras med en myckenhet av s.k. ansvarsfulla förmaningar riktade till löntagarna att ålägga sig all den Åtgärder för att stabilisera ekono moderation som man från företagarsidan anser att läget kräver. Jag skulle inte bli överraskad om man här har att räkna med goda supporters också från regeringen, den borgerliga pressen och många som sysslar med ekonomiska funderingar i sin dagliga verksamhet. Jag skulle därför vilja rikta regeringens uppmärksamhet på en som jag menar ganska aktuell fråga: Har man från regeringens sida för avsikt att aktualisera någon form av begränsning av aktieutdelningarna till aktieägarna — detta för att få konsekvens och harmoni i rekommendationen om återhållsamhet från löntagarnas sida? Jag rekommenderar regeringen att fundera på frågan, även om svaret inte kan ges i dag. Slutligen vill jag säga ytterligare en sak. Det finns anledning att följa utvecklingen på företagsområdet icke allenast i fråga om vinsterna utan tillika i fråga om företagens prissättning. Vi har i officiella skrifter fått besked om att svårigheterna för svensk företagsamhet att återta marknadsandelar i sina exportansträngningar ligger däri att man avstått från att utnyttja kursförändringarnas möjligheter under 1977 till att skärpa sin konkurrenskraft. Man har i stället använt situationen till att höja sina priser och därmed också sin privata avans. Nu var ju inte det meningen, men det blev tyvärr så. Vi kan på vissa avsnitt av näringslivet uppleva ständigt fortgående produktprisstegringar, som gör den fortsatta och kommande inflationen till någonting av ett obligatorium i framtidsperspektivet. Ingenting kan vara mera olyckligt. Hur många av kammarens värderade ledamöter vet att vi under den gångna hösten har haft en prisstegring på virkesråvaran till massaindustrin och sågverken som varierar mellan 15 och 25 26? Man kan fråga sig: Hur är det nu möjligt? Förklaringen är helt enkelt den att vi på det senaste halvåret har haft en stadig höjning av konjunkturen och priserna på skogsindustrins produkter. 500 dollar per ton blekt massa, som kommer att gälla efter den 1 januari 1980, är väl i skogsindustrins historia någonting av en absolut rekordnotering, även om man beaktar kursläget på dollarn. Inom sågverksindustrin är den industriella apparaten utan tvivel överdimensionerad med hänsyn till råvarutillgången, i varje fall med hänsyn till det utbud vi har att räkna med från skogsägarnas sida. I valet mellan att slå igen på grund av brist på råvara och att överbetala och försöka hänga med väljer man i allmänhet, vilket jag inte är överraskad över, att i varje fall försöka det senare alternativet. Den prisstegring jag här talar om slår igenom i byggnadsindustrin, i bostadsproduktionen, i hyrorna och följs av prisstegringar på övriga råvaror inom denna väsentliga sektor. Vi har sedan långt tillbaka krävt ett prisstopp och en hårdare priskontroll för att förebygga den här utvecklingen men med dålig hörsamhet från regeringens sida. Regeringen har fullmakt att handla men uraktlåter att bruka den. Varför är regeringen så tyst då priserna rusar i vädret på dessa strategiska avsnitt? Intressant är vidare att anonymiteten och diskretionen är så påtagliga när det gäller de prisrörelser jag här har berört. Har någon av oss hört en anmaning från regeringen om återhållsamhet i prissättningen, riktad till de parter som säljer inte bara råvaran utan även den färdiga varan? Det är med en slik utveckling och i vetskap härom som det är så svårt för löntagarorganisationerna att acceptera de ensidiga förmaningar som flitigt utfärdas i, som man brukar säga, samhällssolidaritetens intresse. ” Vi kommer att behöva en annan aktivitet från regeringens sida i den — jag erkänner det gärna — svåra kampen att hålla inflationen nere. Vi kommer att behöva en bättre aktivitet när det gäller att initiera och stimulera näringslivet till att bygga ut sin produktionsförmåga, och det bör vara en aktivitet som drivs med urskillnad och som är inriktad på områden där vi har grundad anledning att räkna med att expansionsmöjligheter föreligger. Den selektiva regeringspolitiken visavi näringslivet är bättre än vad som provades under åren 1977 och 1978 och som med en dramatisk boktitel har beskrivits under namnet ”Huggsexan”. Jag kan i och för sig uttala tillfredsställelse med att huggsexepolitiken nu tycks vara ett passerat skede. Vi finner inte vår värderade industriminister Åsling längre som permanent gäst i TV-rutan, generöst utdelande gåvor till höger och vänster. Han har i stället intagit attityden att hålla sig vid sidan om de industriella besvärligheterna med konstaterandet: Det är slut på pengarna. Men ej heller den attityden är försvarbar. Regeringen kan aldrig avsvära sig uppgiften att med bedömningar som går utanför de rent vinstoch profitmässiga ingripa där tusentals och åter tusentals anställdas existens står på spel. Vad vi med säkerhet vet är att konjunkturer och efterfrågan växlar och att det många gånger kan vara den riktiga politiken att hålla ut i väntan på nästa växling. Marknadsekonomin räcker inte till som rättesnöre för en anständig industripolitik, där erforderlig hänsyn måste tas till människorna. Folkhushållet har också på vissa områden ett beredskapsintresse att beakta. Det är inte bara jordbruket som har exklusiva intressen i detta avseende. Jag upplevde i går kväll, när jag av en händelse slog på TV-apparaten, en debatt från Landskrona där 400 varvsanställda ställde upp djupt oroade över sin framtida existens, med tanke på talet om att vissa varv måste läggas ned och att Landskronavarvet är ett av dessa. Vad jag framför allt lade märke till var att talare efter talare ställde sig upp och sade: Ja, men Nils Åsling lovade oss för ett par år sedan att vi inte behövde vara oroliga. Den här frågan skulle lösas så att vi får en alternativ produktion i form av en tung industri. Vi har inte sett någonting av detta. Det ger mig anledning att säga — eftersom Nils Åsling inte var närvarande vid den här debatten men förhoppningsvis läser vad jag har sagt här— att man bör vara varsam med att ställa ut löften, om man inte anser sig ha absoluta möjligheter att uppfylla de löften man ställer ut, oavsett om man sitter i regeringen eller var man sitter. Det är inte hälsosamt att få detta över sig. Det gäller faktiskt för hela det politiska livet att inte ställa ut löften som man sedan ganska ogenerat går ifrån. Det är bättre att redan på förhand konstatera att här kan man inte göra någonting och tala om det, så blir man i varje fall inte beskylld för att vara löftesbrytare. Allra sist: Glädjande nog tycks regeringen, av de officiella deklarationerna att döma, nu efter mycken tveksamhet och förhoppningar om att underskott i budgeten är sekundära och gammalmodiga ting, ha kommit fram till att en för stor statlig upplåning, en för klen budgetpolitik, ett för stort beroende av statslån och utlandslån i längden är en omöjlig politik. Det är från den utgångspunkten som regeringens skatteförslag är så djupt otillfredsställande, då man med extra statsutgifter för 1980 på 6,8 miljarder kronor, som skatteförslaget från regeringen innebär, redovisar en kompenserande inkomstförstärkning till statskassan på 2 å 2,5 miljarder. Mycket talar för att även den beräkningen är tilltagen i överkant. Den skattereform som har presenterats innebär en ytterligare dränering av statsfinanserna och måste, enligt vad jag förstår, öka på dagens enorma budgetunderskott. Även om jag inte skall dra några slutsatser nu — vi får ju budgetförslaget omkring den 10 januari — så har jag en känsla av att det kommer att bli dålig korrespondens mellan ord och åtgärder, då man från regeringens sida talar om behovet av att sanera statsfinanserna och nationens ekonomi. Vill man göra det bör man dessutom tala om det, med hänsyn till att det är önskvärt att spela med öppna kort inför den mycket osäkra situation som vi upplever på den svenska avtalsoch arbetsmarknaden. Det är naturligtvis, herr talman, litet för tidigt att föra en inträngande ekonomisk debatt i dag och så nära inpå en kommande allmänpolitisk debatt —-den kommer ju i slutet på januari, och då har vi mer sakmaterial framför oss. Men eftersom jag helt avstod från att ge mig in i den förra ekonomiska debatten har jag ändå velat föra fram en del principiella synpunkter på den ekonomiska situation som vi möter i dag.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll gör man här i debatten ett stort nummer av att finansutskottets behandling av motion 4 skulle ha förhalats och varit lättvindig i största allmänhet. Gunnar Strängs anförande utgjorde på den punkten ett välkommet undantag, och jag tror att han får rätt i sin förmodan att de synpunkterna kommer att läsas med intresse och att de också kommer att vara av värde i kommande debatter om den ekonomiska politiken. Men som ledamot av finansutskottets majoritet känner jag ett behov av att ta upp de anklagelser som uttalades tidigare och som också återfinns i reservationen och det särskilda yttrandet från socialdemokraterna. Nu kan man ju säga att utskottets ordförande redan har klargjort hur det förhåller sig, och jag har inga avvikande synpunkter på det. Jag skall bara mycket kortfattat rekapitulera att så snart utskottet hade organiserats i höstas sändes motion 4 på remiss till skatteutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och civilutskottet. Vidare beslöt finansutskottet att avvakta förutskickade propositioner på några av de områden som berördes i motionen, främst rörande den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Beträffande skattepolitiken kommer ju motionsyrkandet som berör denna att behandlas i anslutning till debatten om och ställningstagandet till den skatteomläggning som regeringen har föreslagit. Så snart det i utskottet stod klart att någon ekonomisk-politisk proposition inte skulle avges beslöt utskottet att ta upp motion 4 i övrigt till behandling snarast möjligt. Sedan yttrandena kommit in från övriga utskott har det visat sig att om någon tid hade gått förlorad, var det i praktiken ingen förlust. Samtliga yrkanden i olika sakfrågor hade nämligen avstyrkts av de tillfrågade specialorganen. Det var, som det har påmints om tidigare här, inte heller första gången — det rörde sig om förslag som prövats vid åtskilliga tillfällen under den föregående mandatperioden, förslag som socialdemokraterna gått till val på men misslyckats med att vinna folkflertalets stöd för. De här förhållandena tycker jag borde räcka som förklaring till att finansutskottet inte behövde grubbla så länge över sitt ställningstagande.

Det var f.ö. också ett konstaterande som Gunnar Sträng gjorde i anförandet nyss. Herr talman! Att avvakta den kommande budgetpropositionen är också utskottsmajoritetens ståndpunkt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tyckte att Lars Tobissons inlägg var symtomatiskt för den behandling av riksdagen som den borgerliga majoriteten tycker vara lämplig och riktig: för formens skull stiger man upp och säger några saker, så att det skall finnas med i protokollet. Men om nu herr Tobisson finns här som något slags ombud för moderata samlingspartiet och dess ordförande — som tydligen har andra och antagligen viktigare saker att göra i dag än att vara här — måste jag fråga honom om en sak. Har de här förslagen, som han med så stor tillfredsställelse konstaterar har avstyrkts av de olika utskotten och som han hoppas skall avslås här i kammaren, ingen som helst anknytning till våra ekonomiska problem? Låt oss ta bostadsbyggandet om igen. Det är riktigt att det förslag vi lade fram i höst har varit framlagt tidigare. Vad syftade det till? Jo, till att skapa en åtminstone rimlig förutsättning för att riksdagens egna beslut när det gäller bostadsbyggandet kan komma att realiseras, dvs. att uppnå de bostadsbyggnadsplaner som man har ställt upp. Det förslaget var såvitt jag förstår väl motiverat för ett år sedan. Då hävdade majoriteten att det skulle gå bra att klara programmet på 60 000 lägenheter. Det har nu visat sig att man har misslyckats med det. Bedömningen för nästa år är ännu mycket dystrare. Och när vi då kommer tillbaka med förslaget säger man: Det har vi sett förut. Det behövdes inte förra gången, och då behövs det ju inte heller den här gången. Ja, visst kan man göra så, Lars Tobisson, men finns det då ingen ansvarskänsla hos denna majoritet på ett mandat som nu behärskar riksdagen? Känner inte moderata samlingspartiet något som helst ansvar för vad som händer i ekonomin? Är det nog med bara formalia? Här har man tagit upp ett förslag. Man har Åtgärder för att stabilisera ekono remitterat det, och det har avstyrkts. Nu avslår man det — och sedan har riksdagen fyllt sin uppgift! Är det allt riksdagen skall göra, för att sedan bara sitta och vänta på denna fantastiska budgetproposition — denna helt otroliga finansplan, som skall läggas fram i januari? Där skall lösningarna finnas på alla problem. Det blir ju ett rent skämt med riksdagsbehandlingen i fortsättningen, om detta blir svaret på alla förslag och alla propåer som vi gör. Till slut: Lars Tobisson sade att de förslag som vi har framlagt inte har vunnit folkflertalets förtroende. Kan Lars Tobisson nämna ett enda borgerligt förslag som i det gångna valet vann folkflertalets förtroende? Finns det någon folkmajoritet som har godkänt en borgerlig politik? Hur ser den i så fall ut?

Herr talman! Jag trodde inte att vi skulle behöva diskutera valutgången här, men jag kan väl bara påminna om det förslag om skatterna som kommer att behandlas och som var framlagt i valrörelsen och till vilket vi från moderata samlingspartiet också hade uttalat vår huvudsakliga anslutning. Kjell-Olof Feldt menar att man måste ha synpunkter på de olika förslagen och inte bara kan säga att i finansutskottet har de kunnat avvisas. Vi har ju inte gjort det utan någon grund. Grunden har varit den behandling som har skett i de olika utskott där de här frågorna har handlagts. Det fall som Kjell-Olof Feldt berörde, bostadsbyggandet, har alltså varit föremål för prövning i civilutskottet, varifrån vi har fått ett uttalande. Man har där kommit fram till att de av socialdemokraterna i motion 4 föreslagna åtgärderna har avstyrkts. Jag har fäst mig vid en sak — och jag skulle gärna vilja vända mig till Kjell-Olof Feldt och fråga hur det här hänger ihop. Visserligen står inte Kjell-Olof Feldts namn på reservationen, men i alla fall. I den text som man där har utformat och som enligt vad jag förstår är tänkt att i sin helhet ersätta utskottets majoritetsutlåtande, låtsas man liksom inte om att de andra utskotten faktiskt har avstyrkt. I alla fall finns det inga referat av dessa ståndpunkter, utan det står bara att i anslutning till en avvikande mening vill man bifalla förslag från motionen. Hade det inte varit rimligt att i utskottstexten i alla fall tala om vad fyra andra utskott har anfört i sina majoritetsutlåtanden?

Herr talman! Det är helt fantastiskt — här flyr man från en sakdiskussion för att bråka om hur vi i en reservation refererar olika utskottsbetänkanden! Det kan inte vara någon hemlighet för kammarens ledamöter och andra vad de olika utskotten har uttalat, och majoriteten refererar aldrig de avvikande meningarna från utskotten när de inte tar upp dem och stöder dem. Om man inte kan skapa en konformitetens tystnad på något annat sätt här i landet så kan man åtminstone försöka göra det här i riksdagen — det är tydligen avsikten. Den demokratiska oppositionens enda forum för debatt försöker man så gott det går att tysta genom att gå förbi de väsentliga frågor som tas upp. Det var inte jag som förde in valutgången i diskussionen — det var Lars Tobisson själv. Han påstod att vi inte kunde lägga fram förslag, därför att de bara stöddes av 43 96 av folket. Hur var det med skatterna? Lars Tobisson säger nu att moderaterna anslöt sig till mittenpartiernas skatteförslag. Därmed visste folk vad som väntade dem i höst. Är det sant det, Lars Tobisson? När ni hade era plakat uppe med löfte om sänkta skatter, talade ni då om för svenska folket att det som skulle inträffa i höst var att en del skatter visserligen skulle sänkas med 2,8 miljarder kronor men att andra skatter samtidigt skulle höjas med 4,3 miljarder? Det är innebörden av det skattebeslut som riksdagen skall fatta den 19 december. Talade ni om för folk att det ni anslöt er till var en höjning av skattetrycket? Det är innebörden av det förslag som regeringen framlagt och som Lars Tobisson ansluter sig till. Hade ni talat om detta, Lars Tobisson, hade ni fått riva ned alla era stora plakat med texten ”sänkta skatter”. Men ni talade inte om det. Framför allt Gösta Bohman sade att moderaterna inte skulle gå med på några höjda skattesatser. Men det har ni gjort i höst, och det kommer ni säkert att göra i framtiden också. Hur skall ni förklara er för de människor som visade moderata samlingspartiet sitt förtroende i valet den dag ni i denna riksdag voterar för en höjning av mervärdeskatten? En sådan kunde man nämligen ana bakom alla de undflyende besked som statsministern lämnade i går.

Herr talman! Kjell-Olof Feldts senaste inlägg var av samma slarviga karaktär som vi sett prov på här tidigare i dag. Det stod inte ”sänkta skatter” på våra plakat. Det stod ”lägre skatter”. Kjell-Olof Feldt kan vara helt övertygad om att vi står för det nu, lika väl som vi gjorde det i valrörelsen. Med moderat politik blir det utan tvivel lägre skatter än om socialdemokraterna får hållas. Skatterna är någonting som vi i dag kanske kan avstå från att ta upp i detalj, eftersom det blir en särskild debatt om skatterna här i kammaren den 19 december. Här har det inte varit fråga om att tysta den demokratiska oppositionen — jag vill återigen säga det. Det har förts åtskilliga debatter här i kammaren som rört de ekonomisk-politiska problemen. Det var huvudinnehållet i den allmänpolitiska debatten vid riksmötets början. Här fördes nyligen en interpellationsdebatt mellan ekonomiministern och Kjell-Olof Feldt som berörde just det som vi kör ett varv till om här i dag, nämligen tidpunkten för framläggande av förslag på den ekonomiska politikens område. Och vi får som sagt en skattedebatt som avslutning före juluppehållet. Jag tycker det är litet pretentiöst — jag återkommer till det — att efter det att man i ett val misslyckats med att vinna majoritet för sin politik utan fått 43 96, som Kjell-Olof Feldt sade, ändå vänta sig att de förslag som man lägger fram skall bifallas, om inte helt så i alla fall till största delen. Det är vad det handlat om här i dag.

Herr talman! En punkt i det betänkande från finansutskottet som i dag behandlas gäller ungdomsarbetslösheten. Över 100000 ungdomar går i praktiken arbetslösa, och tyvärr ser det ut som om de länge än skall förbli arbetslösa. I valrörelsen sades det mycket om ungdomsarbetslösheten och om ungdomens rätt till arbete. De borgerliga partierna berömde sig av att som ingen regering och riksdagsmajoritet tidigare ha satsat pengar på att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Detta upprepas också i betänkandet i dag. Samtidigt sade man från de borgerliga partiernas sida, framför allt och ivrigast moderaterna, att ungdomarna var arbetsovilliga och kräsna vid val av arbete. De föredrar att leva på arbetslöshetsunderstöd, påstod de borgerliga mot bättre vetande. Faktum är — och det borde faktiskt också de borgerliga talarna veta, eftersom det gång på gång sagts av arbetsförmedlare och av AMS —- att ungdomen över lag inte alls får några understöd och att det är företagen som är kräsna och avvisar arbetssökande ungdomar. Moderaterna, som gick längst av de borgerliga också i den här frågan, sade t. 0. m. att man måste se över reglerna och skärpa attityden mot de arbetslösa ungdomar som vägrar ta anvisade jobb. Aldrig hörde man ett ord från deras och de andra borgerliga partiernas håll om att företagen inte skulle vara så kräsna utan i stället anställa de arbetslösa ungdomar som sökte jobb. Sanningen är den att det inte finns arbete till ungdomen. Det har konstaterats att av de få lediga jobb som finns på arbetsförmedlingarna är det ett litet fåtal som ungdomarna kan ta utan särskild utbildning. Vidare är många jobb besatta redan när de utannonseras i arbetsförmedlingens blad över lediga jobb, och slutligen vill företagen inte ha ungdomar på de eventuella lediga jobben. — Så är situationen i landet, så är det med ungdomsarbetslösheten. Och om det är illa i landet i stort, vet jag inte vilka ord jag skall använda för att beskriva situationen i mitt hemlän, Norrbotten. Där är inte bara ungdomsarbetslösheten mångdubbelt högre än i landet i övrigt. Där saknar ungdomarna t.o.m. förhoppningar om att över huvud taget kunna få ett arbete i sitt hemlän. Olika undersökningar visar på fortsatt utflyttning av arbetstillfällen och fortsatt ökning av ungdomsarbetslösheten — detta trots att Norrbotten och Norrlandslänen över huvud taget är rika på naturrikedomar och arbetsuppgifter. Men den borgerliga majoriteten berömmer sig inte bara av att ha satsat storstilat på att skaffa jobb åt de unga — man berömmer sig också alldeles väldigt högljutt av att ha satsat på Norrbotten. Men likväl har Norrbotten en långt högre arbetslöshet än andra delar av landet. Och likväl är framtiden för ungdomen ännu dystrare i Norrbotten än på andra håll i landet. Man skulle kunna säga att ju mer de borgerliga anstränger sig att ”ställa till rätta” , desto värre blir det i slutänden. Att detta inte är överord framgår redan av den enkla uppgiften från Kiruna, att ungefär 30 ungdomar varje månad flyttar söderut med AMS hjälp. Kiruna förlorar alltså i genomsnitt en skolklass varje månad. Ungdomsarbetslösheten kan komma att få allvarliga konsekvenser för framtiden. Genom att en hel generation ungdomar utestängs från arbetsmarknaden förloras också en hel generation yrkesarbetare. I dag behöver inte företagen ungdomarna, men hur blir det i morgon? Detta tycks dock inte ha fått företagen att fundera över vad de sysslar med i dag. Deras planering, om man nu skall kalla den så, går uteslutande ut på att göra så stora vinster som möjligt så snabbt som möjligt. Och då struntar de i arbetskraftsbehovet i morgon. De här bristerna på olika yrkesområden märks redan i dag, och hur det då skall bli längre fram, om några år, kan man bara med fasa föreställa sig. Det är alltså ett högt, mycket högt pris som företagens utstuderade och kortsiktiga anställningspolitik betingar. Dels går 100 000 ungdomar i landet i praktiken arbetslösa med allt av tristess och hopplöshet som det innebär, med risker för social utslagning och för att komma fel i tillvaron, dels kan det komma att uppstå brist på kvalificerade yrkesarbetare om något eller några år. Det är en sida av saken. En annan är den kapitalistiska krisen och den kapitalistiska strukturomvandlingen, som slår ut massor av småföretag och småindustrier, som avfolkar hela landsändar, som medför rationalisering och automatisering med fler maskiner och färre anställda. Staten och regeringen har passivt nöjt sig med att bara hjälpa företagen över krisens allra värsta verkningar. Man har försett dem med statliga bidrag och kreditgarantier, utan några krav på utveckling för framtiden eller på att anställa fler, och då också fler unga människor. Den kapitalistiska krisen, ungdomsarbetslösheten och utslagningen har därför fått fortgå i alltmer stegrad takt. De borgerliga partierna står för kapitalism och marknadsekonomi — det är en sak. Men när en hel generation unga människor ställs utanför arbetsmarknaden och riskerar att komma på glid och bli socialt utslagna kan man inte bara nöja sig med att konstatera detta. Företrädare för regeringspartierna hävdar naturligtvis ihärdigt och bestämt att de gör allt för att ordna jobb åt ungdomen. Men fakta kvarstår ju — ungdomsarbetslösheten förblir på en hög nivå, ungdomar får inga jobb och allt fler unga är i dag socialt utslagna. Nu har det jut.o.m. gått så långt att AMS-medlen börjar sina litet varstans i landet, så nu är väl också beredskapsjobben i fara. Att döma av de s.k. läckorna från budgetdepartementet kommer budgetpropositionen att innehålla ytterligare skärpningar. Svångremmen skall dras åt några hål till. Hur drabbar det de unga arbetslösa? Unga människor har själva börjat driva sina krav. En aktivitet av beundransvärda mått växer fram, och i Norrbotten har den kommit till uttryck inte bara i att allt fler ifrågasätter flyttning utan också i att man tar fram konkreta förslag till åtgärder. De ungas engagemang måste mötas med motsvarande engagemang från beslutsfattarna. De måste få hållfasta svar på sina frågor: Hur många unga skall behöva gå arbetslösa under det kommande året? Hur många skall tvingas bli socialt utslagna innan det verkligen görs någonting? Jag tror inte att man behöver vara bosatt i Kiruna och själv förälder till en arbetslös ung människa för att skakas av slutorden i ett kvällstidningsreportage häromdagen från Kiruna: ”Under några dagar i Kiruna hinner man uppleva en annorlunda svensk verklighet. Många av de unga talar med en bitterhet som svider. Det är som om det gällde ett helt annat land, med andra lagar och andra villkor. En del svarar med tystnad och avståndstagande när man vill prata om problemen. I deras situation har inte diskussioner om skatteskalor och andra ekonomiska detaljproblem något berättigande. För dem handlar det om det mest grundläggande: ett jobb. Med rätt eller orätt upplever de situationen som om myndigheterna bara ville ha bort dem söderut, från den skrämmande arbetslöshetsstatistiken.” Det är, fru talman, enligt vpk:s mening med all rätt som ungdomar i Kiruna lika väl som i landet i övrigt kräver sin rätt till arbete. Den rätten säkras inte med vad som redovisas i finansutskottets betänkande. I vpk:s program för en ny ekonomisk politik, som Carl-Henrik Hermansson redovisat tidigare i debatten, finns också konkreta förslag för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. De kraven återkommer till riksdagen. Jag tror att det finns anledning för kammarens ledamöter att betänka att det inte minst bland landets unga människor finns ett starkt stöd för de kraven.

Fru talman! Först en kommentar till fru Marklunds inlägg nyss. Det är dess värre så, fru Marklund, att inte ens det gamla receptet flyttning söder ut är användbart längre, för så illa sköts i dag politiken att vi även i de tidigare överhettade regionerna dras med stora svårigheter. Den största arbetslösheten, länsvis räknad, i landet i dag finns i den tidigare mycket expansiva västra delen av Skåne i Malmöhus län. Så illa är det. Det finns icke ens hjälp med flyttlass. Så ett ord till herr Tobisson i hans frånvaro. När jag har lyssnat och sett på vad som har skett i kammaren i dag har det påmint mig om en upplevelse som jag har praktiskt taget varje morgon när jag är hemma i Malmö och tittar ut på häckarna och sandbiten på gårdsplanen. Jag ser rörelser ibland i buskagen, och så sticker det fram någonting två tre meter ut på sandplanen. Ibland kommer det två, ibland samlas de tre och tre. Det är de små kaninerna, ivriga men rädda. Så fort någonting händer försvinner de i buskagen igen. Jag tycker att dagens upplevelse är av precis samma sort. Fru talman! Herr Tobisson missar en väldigt viktig sak när han ger sin beskrivning av förhalningen av behandlingen av denna motion i finansutskottet. Det kommer någon efter mig. Jag skulle vilja fråga: Var det möjligen ett samspel mellan utskottets borgerliga majoritet och den borgerliga regeringen, som tillsammans åstadkom denna förhalning? Vi upplystes, när vi den 1 oktober lade fram vår motion och när vi vid vårt första utskottssammanträde tog upp behandlingen av den, att så skall vi inte göra nu, utan vi skall vänta på den proposition om den ekonomiska politiken som kommer från regeringen. Det kom ingen proposition, jag konstaterar det. Var det någonsin avsikten att det skulle komma någon proposition? Eller var det bara en fint för att undvika en behandling av denna tunga motion? Jag är rädd för att jag kommer sanningen ganska nära när jag säger, att jag tror att detta var en fint för att slippa ifrån en redovisning av den egna ekonomiska politiken. Vår motion innehåller en mycket hård kritik av den förda politiken, både metoderna och effekterna. Vi har också påtalat människornas upplevelser av resultaten av denna politik. Det spännande är att när man studerar utskottsmajoritetens skrivning i detta betänkande, finner man att den i långa stycken instämmer i vår kritik.

Utvecklingen på oljemarknaden påverkar den svenska ekonomin negativt på flera sätt.

Den förbättrade sysselsättningsutvecklingen leder inte heller till någon radikal förbättring på arbetsmarknaden. Slutligen bör nämnas att priserna utvecklas ogynnsamt — utskottsmajoriteten pekar på en prisstegring på 10 96 år 1979. Detta är en hård kritik, och den rimliga slutsatsen borde ha blivit att det nu är hög tid att se över denna politik, dess metoder och verkningarna av den. Men nej, utskottsmajoriteten konstaterar att det inte finns någon anledning att ändra huvudlinjen i den ekonomiska politiken. Det påminner mig om en sångtext, som lyder ungefär så här: Huset är plundrat, stallet har brunnit, tjänstefolket har flytt, men bortsett från det, min nådiga grevinna, är allt bra, ganska bra. Åtgärder för att stabilisera ekono Vi är angelägna om att få en ändring av den ekonomiska politiken, en ändring av den nuvarande politiska huvudinriktningen i vårt land. Det hänger samman med att den borgerliga regeringens tillträde och den borgerliga riksdagsmajoritetens bildande 1976 ledde till en radikal förändring av den politiska utvecklingen i vårt land. Under årtionden hade det förts en politik som byggde på en idé om att med bestämd vilja så reformera samhället att människorna skulle bli mer jämlika och ett större mått av rättvisa skulle prägla samhället. Det skedde genom ett brett socialt reformprogram, som gav oss en för alla kostnadsfri utbildning och byggde upp ett system med socialförsäkringar, som skapade trygghet för alla, även de som var gamla, sjuka och handikappade. På område efter område lades grunden till social trygghet och utvecklades i politikens namn rättfärdighet och rättvisa. Den borgerliga regeringen har radikalt brutit med den politiken. Nu går utvecklingen åt det andra hållet. Man fullföljer inte, som man ibland påstår, det sociala reformverket. Nej, nu går man t.o.m. öppet till angrepp mot de stora reformerna och säger att tiden är kommen att börja se över det som har gjorts tidigare. Därutöver har man lagt om skattepolitiken så att företag och företagare har gynnats — miljarder har givits. Å andra sidan har Sveriges löntagare, som låntagare och som garanter för de lån som samhället har tagit och delat ut till företag och företagare, fått se sin standard sänkas. Det har skett en omfördelning till löntagarnas nackdel och till företagarnas fördel. Men detta, fru talman, är inte det vi upplever som det hårdaste i denna omläggning, utan det är att politiken medvetet eller omedvetet har förts på ett sådant sätt att majoriteten av svenska folket inte nämnvärt har farit illa. De besuttna, de välavlönade och de hyggligt avlönade har endera fått fördelar eller också icke nämnvärt känt av de pålagor som har lagts ut. Nej, de som har fått bära bördan har varit den tredjedel — eller kanske något mera —av svenska folket som tidigare hade det sämst. Det är de lågutbildade, de unga och de medelålders kvinnorna som i första hand har fått bära arbetslösheten. Låginkomsttagarna och barnfamiljerna med små inkomster har inte fått del av marginalskattesänkningen, så ej heller folkpensionärer. Men de har till fullo fått betala de kostnadsökningar som har kommit genom jordbruksprisstegringar, genom devalveringar, genom en oskicklig ekonomisk politik, vars resultat har blivit inflation. Detta är inte bara en orättvis politik — det är en orättfärdig politik. Och jag är övertygad om att långt inne i centerpartiets och folkpartiets väljarled finns det människor som liksom vi med vämjelse upplever denna omläggning av politikens inriktning. Det kan förklara varför vi har varit så angelägna om att så snabbt som möjligt få en ändring och att vi väckte vår stora motion samma dag som riksdagen började. Det beklagansvärda är att man inte ens velat diskutera frågan om att i höst få till stånd en begynnande ändring av denna politik. Den möjligheten hade funnits med ett bifall till den socialdemokratiska motionen. Så är inte möjligt i dag, men jag ber, fru talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen som är fogad vid betänkandet.